Herr talman! Carl Olov Persson har frågat mig om vilka ytterligare åtgärder jag är beredd att vidta för att skapa meningsfull sysselsättning till alla som är arbetslösa. Den för svenska förhållanden mycket höga arbetslösheten har, som Carl Olov Persson tar upp i sin interpellation, lett till stora mänskliga och samhällsekonomiska påfrestningar. Som regeringen nämner i den nyligen framlagda kompletteringspropositionen har dessa problem aktivt angripits på tre fronter. För det första -- vilket för den långsiktiga utvecklingen av samhällsekonomin och sysselsättningen är helt avgörande -- har en serie ekonomiskpolitiska åtgärder inletts för att sanera statens finanser och skapa förutsättningar för en hållbar ekonomisk utveckling och nya varaktiga arbeten. För det andra har regeringen gjort mycket betydande satsningar på utbildning, forskning och förbättrad infrastruktur. En rad åtgärder har vidtagits för att underlätta och stimulera företagande och nyetableringar. Alla dessa åtgärder är långsiktigt verkande investeringar för att främja hela samhällsekonomins förmåga till omvandling, utveckling och förnyelse. För det tredje har de akuta arbetslöshetsproblemen mötts med en målmedveten och aktiv arbetsmarknadspolitik av aldrig tidigare uppnådd omfattning. Resurserna till traditionella åtgärder har ökat markant. Nya åtgärder, som har gjort det möjligt för Arbetsmarknadsverket att ge ett stort antal arbetslösa meningsfull sysselsättning eller praktik, har introducerats. Därmed har arbetsmarknadspolitiken kunnat motverka arbetslösheten långt utöver vad som hade varit möjligt med de tidigare åtgärderna. Från en totalt raserad grund år 1991 har det nu lagts fast ett underlag för tillväxt och fasta arbeten. Återhämtningen i ekonomin har inletts. Inflationen är låg. Export och produktion stiger. Industriinvesteringarna väntas öka markant. Läget på arbetsmarknaden håller successivt på att stabiliseras. Varslen om uppsägningar och antalet konkurser minskar kraftigt. Antalet företagare ökar. Övertidsuttaget är omfattande. Inflödet av lediga platser ökar. Regeringens bedömning, som framgår av den reviderade finansplanen, är att den öppna arbetslösheten kommer att minska under nästa budgetår. En förutsättning är emellertid att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna hålls på en fortsatt hög nivå. Sammantaget ger regeringens förslag möjligheter för ca 380 000 arbetslösa i genomsnitt per månad att delta i åtgärder av olika slag. I denna kalkyl ingår såväl de åtgärder som finansieras via anslagna medel till AMS som ALU och utbildningsvikariat samt de extra utbildningsplatser som finansieras via Det är med andra ord ett mycket omfattande åtgärdsprogram. Ett fullt utnyttjande av de möjligheter som erbjuds förutsätter emellertid att anordnare och arbetsgivare är beredda att ställa platser till förfogande och att de arbetslösa är beredda att ta erbjudna studieplatser, praktikplatser och andra föreslagna åtgärder. Det är emellertid viktigt att hålla i minnet att vändningen på arbetsmarknaden sker från en situation med en unik minskning i sysselsättningen och en historiskt sett hög arbetslöshet. Det ställer stora krav på utformningen av arbetsmarknadspolitiken under de kommande åren. Långtidskalkylerna tyder på att det krävs många år av hög tillväxt för att återvinna de arbetstillfällen som gått förlorade. Tillskottet av nya arbeten måste ske inom näringslivet för att återhämtningen skall bli bestående. Det är därför väsentligt att näringslivet utnyttjar möjligheterna att ersätta det höga övertidsuttaget med nyanställningar och dessutom tar chansen att investera och tidigarelägga nyanställningar så att efterfrågan kan mötas med en intrimmad personal och produktionsapparat. AMS genomför nu en bred informationskampanj riktad till arbetsgivarna i detta syfte. I kampanjen ingår att sprida kännedom om möjligheterna och utvecklingen på arbetsmarknaden. Kampanjen redovisar bl.a. möjligheterna till GAS och rekryteringsstöd för nyanställning samt den förändrade arbetsrättslagstiftningen. Regeringen föreslår också i kompletteringspropositionen att Arbetsmarknadsverket under nästa budgetår skall få göra tillfälliga personalförstärkningar för att ge arbetsförmedlingen ökade möjligheter till direktkontakt med företagen. En fördel med ungdomspraktiken, i detta sammanhang, är att den gett arbetsförmedlingen ett bredare kontaktnät med företagen. Det underlättar arbetet med aktiva företagskontakter när konjunkturen vänder. Arbetslivsutveckling kan i detta sammanhang också bidra positivt genom sitt upphov till en mångfald av idéer och initiativ.

Herr talman! Det som är avgörande är att vi måste ta stora steg mot fler ordinarie jobb. I dag har Arbetsmarknadsverket hand om drygt 6 % av arbetskraften. Det är mycket svårt att komma väsentligt högre. Jag har högre ambitioner än så, men det visar sig att Arbetsmarknadsverket i dag inte kan utnyttja erhållna medel. Övertiden tog jag också upp i svaret. Jag menar för min del att det nu är rätt tid att byta ut övertiden mot nya ordinarie jobb. Det går rätt bra nu när det gäller export och tillverkning. Min och många andras bedömning är att det kommer att vara väsentligt högre fart till hösten. Därför är det bra att rekrytera nu, så att personalen är inskolad till hösten. Jag tänker därför kalla till mig representanter för näringslivet och för fackliga organisationer just för att resonera igenom övertidsfrågan ordentligt. Carl Olov Persson har kanske lagt märke till att arbetslösheten har minskat med drygt 1 000 personer per dag de senaste tre veckorna. Min bedömning är att den kommer att fortsätta att minska ett tag till, men sedan kommer det ut ovanligt många elever från våra universitet, högskolor, gymnasieskolor osv. Det gör att problemen inte är över, men utvecklingen går åt rätt håll. Vad kan göras? När det gäller tillfälliga åtgärder kan jag säga att Arbetsmarknadsverket har alla de resurser det behöver. Jag har mycket kontakter med både stora och små företag och resonerar igenom dessa frågor. Carl Olov Persson har nog lagt märke till att t.ex. ABB tar in 3 000 ungdomspraktikanter, en på var tionde anställd, för att skola upp dem. Man har också sagt att man tror att många av dessa kan bli anställda efteråt. Flera andra stora svenska företag jobbar på samma sätt i dag. Det är jag tacksam för. De små företagen har hela tiden ställt upp på ett hyggligt sätt när det gäller ungdomspraktikanter. A och O är emellertid att vi får framtidstro, inte bara i de stora företagen utan också i alla våra små företag. Det är först då det vänder på allvar. Positivt är också att konsumtionen har börjat öka litet i vårt land efter en stark nedgång. Negativt är att ränteutvecklingen har varit åt fel håll i nu snart tre månader. Det har internationella orsaker. Det oroar naturligtvis marknaden, som också oroas av det höga svenska budgetunderskottet. Det är ett långsiktigt arbete att steg för steg nedbringa budgetunderskottet. Det skulle vara positivt ur framför allt sysselsättningssynpunkt om räntan kunde bringas ner ett par procentenheter. Då vågade både den enskilde och företagen investera på ett annat sätt.
Herr talman! Jag håller med om att den viktigaste åtgärden för att få ordning på sysselsättningsläget är faktiskt att vi för en sund ekonomisk politik, skapar förtroende för Sveriges ekonomi och på det viset får ner räntorna. Det skapar förutsättningar för bättre läge på investeringssidan, och då får fler arbete. Likaså blir börsen mer intressant med lägre räntor, och man får in mer pengar till investeringar. Det var på god väg. Sedan blev det en svacka i förväntningarna i januari i år. Vi får hoppas att förväntningarna kommer tillbaka. Det kan vara nog så svårt i ett valår med tanke på att det finns partier som skrämmer dem som skall investera med att de kommer att beskattas hårdare i framtiden. Faktum är att de arbetslösas situation är så pass svår att vi måste göra litet mera. Vi har satsat 32 miljarder på AMS -- det låter väldigt mycket -- och på arbetslöshetskassan. Det är stora underskott. Men vad får vi ut av det? För att de som redan har arbete skall vara beredda att betala måste pengarna gå till vettiga saker, till att bygga upp en god framtid med den vilande resursen. Jag vill peka på några saker man kan göra. Jag tog upp att man skulle låta den som är ung och arbetslös gå intill någon som redan har arbete och som kan lära ut erfarenheter från arbetslivet. På det viset får man ytterligare en kompetent person. Här tror jag att ungdomspraktikplatserna är mycket bra. Jag håller med arbetsmarknadsministern om att det är en bra satsning. Men jag tror att det fuskas en del i det sammanhanget, framför allt i introduktionen. Man lägger upp dåliga arbetsprogram. Det gäller att verkligen se till att ungdomarna skolas in i ett nytt arbete, att det inte bara blir terapi. En så stor del som 40 % kommer in i praktikplatser på den offentliga sektorn. Det finns inga förutsättningar för dem att få arbete. Det är inte avsikten inom den offentliga sektorn att ta in mer folk just nu. Jobben måste skapas på den privata sektorn. Det är erhört viktigt att de riktigt små företagen också tar in ungdomar. Jag vet att facket ställer ganska omöjliga krav som är svåra att uppfylla. Man måste ha kollektivavtal osv. Det har hindrat en hel del. Det är viktigt att vi tar itu med det. Det har visat sig att sedan man började ta betalt -- 1 000 kr för nästa period -- utnyttjas systemet bättre. Från den 1 januari till mitten på december har 3 000-- 4 000 ytterligare fler ungdomar fått jobb. Det har varit bra att man ställt krav på arbetsgivaren.
Herr talman! För nästa budgetår har Utbildningsdepartementet ett gemensamt förslag som ger 77 000 extra utbildningsplatser. Det tycker jag är mycket positivt. Det Carl Olov Persson är ute efter försöker man nu göra på ABB. Där tar en ordinarie anställd ansvar för en ung praktikant. Ungdomspraktikplatserna har varit uppe i 93 000 för något år sedan och har sedan legat på 60 000, 70 000, 80 000. Det går alltid att spåra när det inte riktigt fungerar som man har tänkt sig. Ofta fungerar det väldigt bra för de ungdomar som själva söker praktikplatsen, och det gör väldigt många. Om man däremot blir placerad och inte är riktigt intresserad, är det litet besvärligare. Jag håller med Carl Olov Persson när det gäller offentlig kontra privat sektor. Det gamla systemet för ungdomar ledde i det närmaste till 100 % till primärkommunerna. Där är det tillräckligt många som vikarierar och vill in. Det leder inte till anställningar i någon större utsträckning. Det nya systemet för ungdomspraktiken har lett till att ungefär två tredjedelar av ungdomarna är i privat verksamhet, en tredjedel i offentlig. Så ser vår arbetsmarknad ut. Jag vill här passa på att nämna rekryteringsstödet. Det ökar nu kraftigt. Det beror på att företagen ser möjligheter efter en inskolningsperiod till en fast anställning. I det förslag som nu lagts fram säger regeringen som sin mening att rekryteringsstödet i den nu uppåtgående konjunkturen är en viktig åtgärd.
Herr talman! Det verkar väldigt vettigt med ett förslag över gränserna mellan Utbildningsdepartementet för att ordna så många utbildningsplatser. Det är tacksamt att ABB ställer upp. När ABB, Ericsson och andra stora företag ställer upp kan det blåsas i basun, men det är väldigt många också som får arbete i de små företagen. Jag var nere i Anderstorp och talade men en företagare där. Det var bara någon månad efter det att det här systemet kom till. Företagaren sade så här: ''På en gång, inom 14 dagar, var det faktiskt slut på alla de ungdomar som behövde plats. Vår avsikt är inte att sätta dessa ungdomar i något tempoarbete där de skall få gå som billig arbetskraft. Vår avsikt är att bygga upp kompetensen så att de skall få arbete. Vi vill ha dem kvar i vårt företag hela deras livstid.'' Det är väl ungefär så som det skall vara. I den offentliga sektorn har man missuppfattat detta. Man har den gamla inställningen som man hade när det var ungdomslag förra gången, att det skulle vara något slags lekfull verksamhet. Men det här handlar ju inte om det, utan det handlar om att ungdomarna skall skaffa sig möjligheter att sedan ta över och sköta ett arbete, såvitt jag har förstått. Jag hoppas att detta kan inpräntas. Det finns också andra saker som skulle kunna åtgärdas. Man skulle t.ex. kunna gå litet längre när det gäller ROT-sektorn och de 30 procenten som får dras av. Jag hörde en bankman hemma säga att om man inte går så långt som till åtminstone 50 % kommer det att fortsätta att vara på samma sätt. Han skulle bygga om, och varje kväll ringer det någon och erbjuder sina tjänster för 75 kronor i timmen. Det går ju till så att man jobbar samtidigt som man har arbetslöshetsersättning. Då förstör man den övriga marknaden. En annan svår fråga är de som har låg utbildning. De personer som är dåligt utbildade kommer aldrig att få något jobb i framtiden, vilket är en del av den strukturförändring som vi i dag har. Vad gör vi åt de lågutbildade? Vad gör vi för att skapa studiemotivation? Jag hade besök av en skolklass i förra veckan. Det var en bygg och anläggningsklass där man hade gått ned från 27,5 till 4,5 timmars praktiktid. Eleverna var förtvivlade över detta därför att de var så skoltrötta. Frågan är vad vi kan göra för att motivera dessa elever. Kan utbildning och praktik varvas på ett bättre sätt? Kan vi motivera eleverna genom att upplysa dem om det allvarliga i det framtida kravet från arbetslivet?
Herr talman! När det gäller erbjudandet om ett tredje gymnasieår är det inte alla ungdomar som är beredda att acceptera ett sådant erbjudande. Många gör det emellertid. När den nya gymnasieskolan stegvis växer fram är det ju meningen att det skall bli ett varvande mellan teori och praktik i den senare delen. Arbetsmarknadsutbildningarna har ju ökat rätt kraftigt under våren. Många av arbetsmarknadsutbildningarna är ju en typ av färskvara. En datautbildning som inte leder till jobb blir rätt så fort omodern. Detta ställer krav på Arbetsmarknadsverket att handla rätt. Det får inte bli så, att det plötsligt uppstår flaskhalsproblem när olika näringar söker arbetskraft. Det finns alltid en sådan risk. Jag avsluta denna debatt med att både vädja och uppmana såväl stora som små företag att försöka att dra ner på övertiden ordentligt. De borde i stället diskutera rekryteringsstöd för nyanställda. Jag vill framför allt betona att det är ett ansvar för arbetsgivare, fackliga organisationer, politiska partier, regering och riksdag och över huvud taget alla krafter att just nu göra maximalt för att ge så goda förutsättningar som möjligt för den unga generationen. Den är oskyldig till den arbetslöshet som den har råkat ut för. Därför är det väldigt viktigt att alla gör vad som går att göra för att bereda ungdomar tillfälliga uppgifter under tiden som de nya ordinarie jobben växer fram.

Herr talman! Bengt Silfverstrand har ställt ett antal frågor till mig angående avvecklingen av den obligatoriska anslutningen till studentkår, nation och studentförening för fakultet, det s.k. Låt mig först ett ögonblick få redogöra för sakläget. Riksdagen beslutade våren 1993, på regeringens förslag i propositionen Högre utbildning för ökad kompetens , att kårobligatoriet skall avskaffas från den 1 juli 1995. Skälen härför är i huvudsak principiella. Principen om föreningsfrihet är en av de grundläggande fri och rättigheterna som finns reglerade i regeringsformen. Den s.k. negativa föreningsfriheten innebär, enligt regeringsformen, ett skydd mot att genom tvång tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Den negativa föreningsfriheten är grundläggande för varje demokratiskt samhälle. Därför har det från principiella utgångspunkter varit fel att studenter tvingats tillhöra studentkår samt i många fall också en nation eller fakultetsförening som ett villkor för att få studera. Regeringen påpekade samtidigt i propositionen att en del uppgifter, som kårerna tagit ansvar för på det studiesociala området, är viktiga och att ett avskaffande av obligatoriet inte får medföra en försämring för studenterna i detta avseende. Dessutom underströk regeringen att det ligger betydande sociala och kulturhistoriska värden i att nationshusen i Lund och Uppsala även i fortsättningen kan användas för studenternas verksamhet. I riksdagens ställningstagande uttalades att det förutsattes att regeringen, när klarhet vunnits i frågan, informerar riksdagen om de ekonomiska konsekvenserna för studentkårerna m.fl. av avvecklingen av kårobligatoriet. Dessutom förutsattes att regeringen lägger fram förslag till riksdagen om särskilda statliga medel behövs för kårernas och nationernas fortsatta verksamhet eller för andra kostnader till följd av obligatoriets avveckling. Regeringen har låtit utreda hur avvecklingen av kårobligatoriet bör ske praktiskt. En särskild utredare tillkallades den 9 september 1993 för att belysa vissa frågor som är förknippade med avvecklingen. Utredaren överlämnade den 10 mars Beredningen av hur avvecklingen av kårobligatoriet konkret skall genomföras pågår nu inom regeringskansliet. Avvecklingen av obligatoriet skall ske på ett sådant sätt att den enskilde studentens negativa föreningsrätt skyddas. Kårer och nationer skall samtidigt tillförsäkras arbetsvillkor som gör att dessa kan fullgöra viktiga funktioner gentemot studenterna.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. I min interpellation ställde jag åtta frågor till utbildningsministern. Han besvarar egentligen inte någon av dem. Han tycks inte vara beredd att beakta den massiva kritik som har riktats mot förslaget att avskaffa kårobligatoriet. Skall denna tystnad tolkas så, att utbildningsministern inte bryr sig om vad universitetens och högskolornas företrädare tror och tycker i frågor som ligger dem nära? Med något enstaka undantag har alla studentkårer vid universitet och högskolor kritiserat utbildningsministerns sätt att handlägga obligatoriefrågan. Inte heller i det fallet har han visat minsta tecken till att ha låtit sig påverkas av den breda opinionen eller att ge sig in i en sakdiskussion. I stället ägnar sig Per Unckel åt att ifrågasätta om de som försvarar kårobligatoriet rätt har förstått innebörden av begreppet demokrati. Till de som är okunniga i detta sammanhang hör tydligen rektorn vid Uppsala universitet Stig Författningsutredningen prövade på sin tid frågan om ifall kårobligatoriet stred mot föreningsfrihetens princip som en väsentlig del i den demokratiska styrelseformen. Utredningen slog fast att det inte stred mot kravet på föreningsfrihet att alla studenter vid ett universitet måste tillhöra en studentkår. Fri och rättighetsutredningen fastslår samma sak. Också Europakommissionen har prövat frågan och kommit till samma slutsats. Varför kan inte Utbildningsdepartementet och dess chef nöja sig med begreppen demokrati och föreningsrätt så som det allmänt uppfattas i västeuropeisk mening? Kan det möjligen bero på att utbildningsministern har missuppfattat den reella innebörden av begreppet studentkår? ''politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende''. Men studentkåren. Per Unckel, är ju ingen sammanslutning av här beskrivet slag. Studentkåren är helt enkelt ena delen, eller om man så vill fundamentet, av universitetet eller högskolan. Den andra delen, det andra fundamentet, utgörs av lärarna. Vid större lärosäten är ämnena fördelade på fakulteter med obligatorisk tillhörighet för professorer och övriga lärare för vilkas tjänster krävs lägst doktorsexamen. Har utbildningsministern observerat att det föreligger en parallellitet mellan studenternas obligatoriska anslutning till studentkårer och lärarnas likaledes obligatoriska anslutning till fakulteter? Skall även lärarnas obligatoriska anslutning till fakulteter avskaffas? Likheten mellan det system som utbildningsministern vill införa och det nuvarande är ju att röstberättigade i båda fallen är samtliga vid ett lärosäte inskrivna studenter. Skillnaden består i att varje studentkår i dagsläget bestämmer hur valen skall genomföras. I utbildningsministerns system avgör regeringen och förvaltningsmyndigheterna hur valen skall gå till. Vilken större frihet uppnår studenterna om valet är organiserat av myndigheter i stället för av studenterna själva? Visa nu klart och tydligt för kammaren, herr utbildningsminister, varför utbildningsministerns system är mer i överensstämmelse med föreningsfrihetens principer än det nuvarande! En annan och helt avgörande skillnad är att valen i utbildningsministerns system endast omfattar val av ett antal representanter i universitetens ledningsorgan, medan valet enligt nuvarande ordning gäller val till studenternas egna organ, kårfullmäktige eller liknande. De utser inte bara representanter i universitetens ledningsorgan utan fattar också beslut i studenternas egna angelägenheter såsom kurativ verksamhet, bostäder, mat, internationella kontakter, kulturaktiviteter och mycket annat. Vilken större frihet anser utbildningsministern uppstår för studenterna om de fråntas rätten att besluta om och finansiera sina egna verksamheter och dessa uppgifter i stället övergår till att beslutas och bekostas av myndigheter? Att utbildningsministern framlägger ett förslag som innebär att studenternas nuvarande rätt att besluta i sina egna angelägenheter, dvs. självbestämmande, ersätts av en offentlig kontroll och reglering känns märkligt, för att inte säga obehagligt. Per Unckel påstår, och tror kanske också, att han är i färd med att öka studenternas frihet. I verkligheten begränsar och inskränker han denna frihet högst väsentligt. Jag ber utbildningsministern att utnyttja den generösa tid han har till sitt förfogande -- i förhållande till min -- genom att konkret besvara de frågor jag ställt i interpellationen och de preciseringar jag nu gjort när det gäller föreningsrätten. Det kan inte råda någon tvekan om deras innebörd. Tala om för kammaren hur det praktiskt skall gå till att avveckla kårobligatoriet, vilka ekonomiska konsekvenser detta får för kårer och nationer, hur stora fastighetsbestånd skall kunna avvecklas med kort varsel och vad de skattemässiga konsekvenserna av ett nytt system blir för studentkårer och nationer!
Herr talman! När riksdagen för ett år sedan fattade beslut om att avskaffa kårobligatoriet reserverade sig Socialdemokraterna. Jag tycker att det har blivit ganska tydligt och klart under det här året att det var en riktig hållning från vår sida. Det här beslutet följdes sedan av utredningen om vilka konsekvenserna skulle bli av ett avvecklande av kårobligatoriet. Det har föranlett massiva protester. Det handlar inte bara om enskilda studenter utan om studentkårerna. Det handlar om SACO och TCO. De har tillsammans protesterat högljutt inför det här förslaget. Det har också varit en mycket intensiv mediedebatt i den här frågan. Varför har då dessa höga protester kommit? Det är naturligtvis för att det här förslaget innebär att det blir ett minskat studentinflytande. Det innebär att studenthälsovården urholkas och att studiemiljön förmodligen blir torftigare. Det finns inga alternativ presenterade. Det är det som saknas. Det är därför som förslaget avvisas. Man har inte tänkt ut en bättre modell än den som finns i dag. Det märkliga är att utbildningsministern inte tar någon som helst hänsyn till dessa yttringar. Utbildningsministerns huvudargument är ideologiskt. Han gör detta till en ideologisk fråga. Det har klart och tydligt framgått av den debatt som har förts i medierna. Han menar att det är en tvångsanslutning. Jag tycker att det är en ganska märklig argumentering. Det handlar nämligen inte om något åsiktsförtryck. Det är inte så att man kränker fri och rättigheter genom anslutning till kårerna. Det finns faktiskt organisationer som vi är tvungna att vara med i för att samhället skall fungera. Många har gjort en liknelse med anslutningen i kommuner, att vi är medlemmar i en kommun. Kommunerna sköter sociala angelägenheter och liknande. Det är i princip det kårerna gör här också. Det finns inget bättre system. Det saknas alternativ. Jag skulle gärna vilja ha ett klarläggande och en konkretion av den sista meningen i utbildningsministerns svar. Vad betyder den? Det står: ''Kårer och nationer skall samtidigt tillförsäkras arbetsvillkor som gör att dessa kan fullgöra viktiga funktioner gentemot studenterna.'' Det är nämligen det som saknas.
Herr talman! Jag börjar med ett par kommentarer till vad de båda frågeställarna hävdar att jag tycker, nämligen några kommentarer kring ett förslag som inte finns. När regeringens beredning är helt avslutad kommer jag, precis som riksdagsbeslutet har förutsatt, att redovisa de slutsatser regeringen har dragit av de olika förslag till hur avvecklingen av kårobligatoriet skall ske. Först därefter finns det en rimlig möjlighet att bedöma vad utbildningsministerns förslag faktiskt innebär. Då kommer det sannolikt också att visa sig att många av de tankar som de båda frågeställarna nu framfört om att ingen hänsyn tas till något annat än utbildningsministerns egna ideologiska tankar är felaktiga. Herr talman! Låt mig understryka en sak när det talas om det som beskrivs som den massiva kritiken av avvecklingen av kårobligatoriet. Jag vill peka på några uppgifter som kan vara värda att beakta. Den enda undersökning som mig veterligen har gjorts av vad studenterna tycker, observera att det inte nödvändigtvis gäller studenternas sammanslutningar utan studenterna själva, har genomförts vid Stockholms universitet. Den visar att 60 % av studenterna anser att det är bra eller mycket bra att kårobligatoriet avvecklas. Det är ingalunda så som frågeställarna låter antyda att alla studentkårer plötsligt skulle vara för att kårobligatoriet skall vara kvar. För bara några dagar sedan tillskrev mig studentkårerna i Lund, Handelshögskolan i Göteborg liksom filosofiska fakulteternas studentkår. De hade undersökt betydelsen av att kårobligatoriet avvecklades. Man hade olika synpunkter på hur detta skulle ske. Herr talman! Eftersom de båda frågeställarna tillhör ett och samma parti vill jag citera vad som framhålls i dagens Svenska Dagbladet. Där står det i en debattartikel: ''Det är tyvärr oftast socialdemokrater som tror att en kollektiv anslutning av enskilda individer behövs för att de skall veta sitt eget bästa. Som socialdemokratiska studenter gör det oss beklämda. Att våra partikamrater, partikongressbeslut till trots, inte verkar det minsta intresserade av att verkställa kongressens beslut, oroar oss.'' Sedan fortsätter man: ''Tyvärr är detta symptomatiskt för tillståndet i socialdemokratin. Partiet är dåligt på att formulera en egen politik. I stället för man en icke-politik, där en återgång till gamla och otidsenliga lösningar står i centrum.'' Den är bl.a. undertecknad av Martin Engman, partiordförande i det som kallas Studentsossarna. Det Martin Engman säger representerar inte nödvändigtvis i alla delar mina åsikter, Bengt Silfverstrand. Men hans uttalande låter ändå antyda att det finns skäl att med något större nyans än den som Bengt Silfverstrand representerar gå in i den diskussion vi just nu för. Det är ställt utom varje tvivel att studentkårerna i dag intar ståndpunkter å studenternas vägnar i åsiktsfrågor. Det gäller när de företräder studenterna i olika studentfackliga sammanhang. Förr gällde det också sådant som låg sedvanliga politiska ståndpunkter mycket nära. Det finns ingenting som förhindrar studentkårerna att göra detta om och om igen. För att avstå från att ta del av ståndpunkterna finns det ingen annan möjlighet för studenten än att avsvära sig sin rätt till högre utbildning. Riksdagsmajoriteten accepterar inte att det finns sådana villkor för att få studera vidare. Ingen facklig organisation skulle, såvitt jag förstår, komma på idén att tvångsansluta ett företags eller annan arbetsgivares anställda till sina åsikter och till sin organisation. Inget företag skulle komma på idén att kräva obligatorisk anslutning. Det bör inte krävas av studenterna heller. Jag söker, herr talman, ett system för den framtida kårverksamheten och för studenternas inflytande som säkerställer studenternas rätt att, om de så vill, stå utanför det fackliga företrädarskap som studentkårerna utövar å sina medlemmars vägnar. Men det skall samtidigt vara ett system som säkerställer att alla de goda ting som kårerna i dag står för och som nationerna utövar också kan utövas i framtiden. Jag har goda förhoppningar om att dessa båda ståndpunkter är väl förenliga med varandra.
Herr talman! Det är naturligtvis en händelse som ser ut som en tanke att det kommer en artikel i Svenska Dagbladet som Per Unckel kan utnyttja i en debatt. Men nu råkar det vara på det sättet, herr utbildningsminister, att det finns en felaktig uppgift i artikeln som kullkastar alla dessa teorier och uppfattningar. Det finns nämligen inte något beslut från någon socialdemokratisk partikongress om avskaffande av kårobligatoriet. För de motioner som togs upp till behandling blev beslutet att de skulle övervägas, att ett underlag skulle tas fram och att studenterna skulle spela en mycket aktiv roll och få framföra sina synpunkter, inte bara en gång utan under hela resans gång. Beslutet blev alltså avslag på dessa motioner. Det är inte så egendomligt att uppfattningarna i denna fråga varierar inom ett demokratiskt parti som Socialdemokraterna. I det socialdemokratiska partiet är det -- i motsats till vad som tydligen är fallet i utbildningsministerns parti -- tillåtet att ha avvikande meningar i sakfrågor och ändå bli omnominerad både till riksdagen och andra politiska församlingar. Det är ganska fantastiskt att utbildningsministern nu säger att han inte har något sakförslag att redovisa i dag. Alltså skjuter regeringen över målet eller slår in öppna dörrar. Per Unckel går ju ifrån hela sitt upplägg av interpellationssvaret, där han hävdade att ett kårobligatorium inte är förenligt med föreningsfriheten. I Fri och rättighetsutredningen står det klart och tydligt att studentkårsobligatoriet faller utanför grundlagsregeln, då sådana studentsammanslutningar med hänsyn till sitt ändamål inte kan anses vara sammanslutningar av politisk eller annan åskådningskaraktär. Med detta faller hela resonemanget att ett kårobligatorium på något sätt skulle kränka föreningsfriheten. Det är fullt förenligt med föreningsfriheten. Mot bakgrund av att riksdagen begärde ett förslag så tidigt, Per Unckel, utgick vi i vår skrivning ifrån att vi i god tid under vårriksdagen skulle få ett förslag som också vi kunde uttrycka synpunkter på och se om det verkligen var så enkelt att avskaffa kårobligatoriet utan menliga konsekvenser för studenterna som beslutet förra våren angav. Men vi har inte fått något sådant förslag, och därför borde utbildningsministern -- på tal om nyanser -- kunna besvara de konkreta frågor som jag ställt. Inte på en enda punkt har jag fått något svar. Utbildningsministern har ju dock ytterligare något tillfälle under denna debatt att besvara frågorna.
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att understryka det som Bengt Silfverstrand tog upp, nämligen att det inte är förenat med åsiktsförtryck att ha ett kårobligatorium. Detta har ju helt klart framgått av de referenser som Bengt Silfverstrand gjorde här -- och även av den offentliga debatten. Utbildningsministerns bärande argument är inte hållbart i denna fråga. För mig är det viktiga vad man skall ersätta kårobligatoriet med, om man nu skall ta bort det. Det är ju kärnfrågan, men det finns inget svar på den. Det vill vi ha.
Herr talman! Låt mig först i all stillhet upplysa Bengt Silfverstrand om att jag inte citerade dagens debattartikel i Svenska Dagbladet för att upplysa honom om vad den socialdemokratiska partikongressen hade beslutat eller inte beslutat. Jag bad att få upplysa honom om hur unga människor inom Bengt Silfverstrands eget parti ser på den sak som den här debatten bl.a. handlar om. Det är ju ingen tillfällighet, Kristina Svensson och Bengt Silfverstrand, att alla politiska ungdoms och studentförbund har samma uppfattning som jag i denna fråga. De har uppfattningen att det är viktigt att slå vakt om den enskildes rättigheter i ett samhälle som snarare kräver mer av detta än mindre. Får jag, apropå frågan om kränkning av åsikter, fråga om Bengt Silfverstrand och Kristina Svensson verkligen kan hävda att det inte är frågan om att genom kårobligatoriet stå för bestämda ståndpunkter? Jag möter dagligen och stundligen studenter, studentkårer och Sveriges förenade studentkårer. De framför till mig synpunkter om allehanda viktiga frågeställningar. Jag har inbillat mig att de gör det i kraft av det medlemskap som de tvångsvis har fått medlemmarna att gå in i. Jag vet inte hur jag annars skall tolka det som de framför till mig. Är det inte åsikter? Min utgångspunkt har varit att det är ståndpunkter som de framför, och min kritik av systemet har varit att de som inte delar de ståndpunkter som kårer och Sveriges förenade studentkårer står för inte skall behöva göra det genom en tvångsmässig anslutning till kårerna -- som villkor för att få göra det som de helst av allt vill, nämligen att studera vidare. Bengt Silfverstrand var förvånad över att det inte finns något sakförslag. Får jag bara upplysa honom om att riksdagen inte har begärt att vi skall återkomma med förslag utan med en redovisning av de ting som jag bl.a. kommenterade i mitt svar. Dessutom har riksdagen uttalat att regeringen skall återkomma till riksdagen med denna redovisning när beredningen är färdig. Detta kommer också att ske. Men får jag, herr talman, för att ändå ge en fingervisning i vilken riktning den här beredningen arbetar i dag ge några riktlinjer för hur jag ser att kårobligatoriet bäst kan avvecklas. Som jag har sagt tidigare handlar det om att skydda integriteten och samtidigt slå vakt om kårerna och nationerna. Det kommer att ske genom att regeringen avvecklar obligatoriet såsom det är uttryckt i den speciella förordningen om dessa ting. Vi vill härutöver ge stora möjligheter för universitet och högskolor att själva finna en form för hur studenternas inflytande och den sociala servicen skall ordnas. Jag förutsättter att detta kommer att ske, icke genom diktat från lärosäten eller ensidiga beslut utan genom att universiteten, kårerna och nationerna kommer överens. Det kommer att ges möjligheter för universitet och högskolor att välja mellan olika modeller för att säkra studentinflytandet och den studiesociala servicen. Väljer man, vilket jag är övertygad om att många kommer att göra, att fortsätta med kårer och nationer som i dag skall som villkor för denna lösning gälla att den enskilde studenten ges rätt att ställa sig utanför kåren eller nationen. Naturligtvis skall studenten informeras om konsekvenserna av detta vid inskrivningen. Studenten bör i det fall som här är i fråga i så fall få betala en avgift till lärosätet i utbyte mot den avgift som han eller hon inte behöver betala till kåren för att bestrida de uppgifter som är nödvändiga och inte har med åsikterna att göra. Den skattebefrielse som studentkårer och nationer i dag har förutsätter jag överflyttad till kårer och nationer enligt den nya ordningen.
Herr talman!

Med detta har jag klarat ut den frågan. På den punkten har utbildningsministern och alla de andra som fortsätter att envisas med en annan uppfattning alltså fel.

Jag vill nu fråga Per Unckel: Kommer innevarande riksmöte, som har fattat beslutet, att få möjlighet att uttala sig om det förslag som Per Unckel nu skisserar, och när kommer det förslaget? Om det nu är så, är det ännu mera förvånande att Per Unckel och Utbildningsdepartementet till utskottets kansli har aviserat att pengar för denna verksamhet inte kommer att avsättas förrän i 1995 års budget. Det verkar nästan som om Per Unckel säger: Gånge denna kalk ifrån oss! Han tror inte ens själv att han kommer att få vara med om att fullfölja detta beslut. Jag vill till sist när det gäller vår inställning i denna fråga ge en signal till de berörda studenterna att sitta still i båten, inte företa sig något förhastat och inte gå vidare med någon avveckling. Mot bakgrund av de besked eller snarare icke-besked som utbildningsministern har lämnat här i dag bedömer jag det som fullt rimligt att i ett annat parlamentariskt läge i höst riva upp det beslut om kårobligatoriets avveckling om vars konsekvenser den regering som gentemot en mycket stark student och läraropinion genomdrev beslutet tycks vara osäker. Man är så osäker att man inte ens efter en utredning i frågan kan informera samma riksmöte som har fattat beslutet om innebörden och konsekvenserna av beslutet. Ett sådant upprivande kan, såvitt vi kan se, ske utan några samhällsekonomiska konsekvenser. Med ett sådant beslut överlåter vi också till studenterna själva att avgöra hur de vill bedriva sin verksamhet.
Herr talman! Jag tycker att våra avsikter i händelse av ett förändrat parlamentariskt läge är tydliga och klara. Bengt Silfverstrand har klart deklarerat dessa här, och jag tycker att det är viktiga signaler som därmed ges. Jag har två frågor. När är beredningen av ärendet färdig, och vad innebär förslaget vad gäller den ekonomiska kompensationen till studenterna för den kårservice som faller bort? Det är frågor som man ställer sig på berört håll.
Herr talman! Ingen överraskas väl över att socialdemokraterna skulle vilja riva upp ett sådant beslut, eftersom de var emot det när det initierades. Jag tror dock att det finns ett antal unga socialdemokrater som lika mycket som de som jag tidigare citerade kommer att beklaga att socialdemokratin ingenting lärt om frågor av detta slag. Låt mig med viss envishet, herr talman, be Bengt Silfverstrand att lägga alla citat åt sidan och ett ögonblick tänka alldeles själv. Om jag tvingas att gå med i en organisation som uttrycker entydiga ståndpunkter å mina vägnar och jag själv inte delar dessa, är det då åsiktsfrihet om jag som enda alternativ för att friskriva mig från att tillräknas dessa ståndpunkter måste avstå från att studera? Tänk nu själv, Bengt Silfverstrand! Är detta att ha rätt till en fri tanke? Är det inte de facto detsamma som att jag för att få studera tvingas ställa mig bakom de åsikter som studentkårerna intar å mina vägnar? Från mina utgångspunkter är svaret på den frågan alldeles givet: Ingen skall behöva sälja sina ståndpunkter för rätten till förkovran. Bengt Silfverstrand och Kristina Svensson frågar mig om detta riksmöte kommer att få den redovisning som ni efterfrågar. Jag kommer att redovisa konsekvenserna av förslagen när beredningen i regeringen är färdig. Det var nämligen inte en tillfällighet att vi bestämde oss för att föreslå riksdagen att avvecklingen inte skulle ske den 1 juli 1994, som Bengt Silfverstrand förefaller att tro, utan den 1 juli 1995. Därmed ges tillräckligt med tid för att vi skall kunna veta att förslaget till ersättande av det nuvarande kårobligatoriet skall bli bra från de utgångspunkter som vi här diskuterar. Regeringen kommer alltså att redovisa detta förslag när beredningen är färdig. Bengt Silfverstrand undrar varför jag inte har anvisat några pengar till kårobligatorieavvecklingen, som skall påbörjas under 1995, och frågar sig hur det kan komma sig att dessa medel skall anvisas först i det årets budgetproposition. Socialdemokraterna vill tydligen föreslå en konstitutionell innovation, att pengar skall anslås ett år innan de skall utbetalas. Det är en i svensk statsförvaltning okänd ordning. Jag noterar den som den innovation det är fråga om. Regeringen kommer i den tid som grundlagen stipulerar att föreslå de pengar som kommer att bli nödvändiga. Det hade varit intressant, herr talman, om de båda socialdemokraterna ett ögonblick hade velat kommentera vilka hemska konsekvenser som skulle följa av en kårobligatorieavveckling i enlighet med de riktlinjer som jag redovisade i mitt senaste inlägg. Kanske kommer den redovisningen nu.

Fru talman! Inger Lundberg har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att säkra överblickbara och rättvisa regler för antagning till universitet och högskolor. Bo Bernhardsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra att elevers valfrihet till högre utbildning sätts ur spel. Jag ber att få besvara frågorna i ett sammanhang. Bo Bernhardssons fråga är ställd med anledning av Lunds universitets beslut att värdera betyg från gymnasieskolans yrkesinriktade program lägre än betyg från de naturvetenskapliga respektive samhällsvetenskapliga programmen. Jag tänker inte, fru talman, ge mig in på att tolka behörighets och urvalsregler i högskoleförordningen och avge någon dom i Lundafallet. Jag vill i stället framhålla vissa principiella ståndpunkter samt informera om regeringens uppföljning av högskolereformen. Under de senaste åren har såväl den högre som den gymnasiala utbildningen genomgått avgörande förändringar, och en betydande frihet har lämnats till utbildningsanordnarna. En del av denna frihet ligger i att universitet och högskolor numera har det fulla ansvaret för rekryteringen av sina studenter. Möjligheterna till mångfald och variation har ökat väsentligt inom gymnasieskolan. Det ställer ökade krav på ömsesidig kunskap om utbildningsformerna. Universitet och högskolor har således numera frihet att själva bestämma vilka metoder och kriterier man vill använda för urvalet av studenter till olika kurser och program. Enligt högskoleförordningen skall vid urval till grundläggande högskoleutbildning dock hänsyn tas till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig sådan utbildning. Det gör att det är svårt att generellt säga att ett program i gymnasieskolan har lägre meritvärde än ett annat. Låt mig utveckla detta något. Tanken är att programmen, till skillnad från de gamla gymnasielinjerna, inte skall vara färdiga utbildningspaket, utan ramar inom vilka möjligheterna till olika ämneskombinationer skall vara stora. Förutsättningarna för att den nya gymnasieskolan skall kunna arbeta flexibelt är att den är uppbyggd av olika kurser, som lätt går att förändra utan att hela organisationen förändras. Genom att den nya gymnasieskolan är baserad på ett system av kurser, kan varje kommun utforma egna lösningar anpassade till lokala förhållanden. Det bör påpekas att gymnasieutbildningarna skall förbereda för såväl fortsatt utbildning som yrkesverksamhet. Därför finns det vissa gemensamma ämnen som alla elever läser, s.k. kärnämnen. Den nya gymnasieskolan innebär således en mycket stor frihet för kommunerna att erbjuda och för eleverna att välja kurser och därigenom påverka innehållet i gymnasieutbildningen. Det är t.ex. möjligt att välja kurser både från ett program som i första hand är yrkesförberedande och från ett program som i första hand är studieförberedande. Den nya gymnasieskolan innebär att universitet och högskolor, för att få en rättvisande bild av elevernas kunskaper, måste bedöma elevernas kompetens utifrån de kurser som eleverna har gått igenom. Låt mig understryka det ansvar universitet och högskolor har att formulera klara och nyanserade krav, men också de möjligheter detta innebär att rekrytera studenter med bättre och mer relevanta förkunskaper. Det ställer självfallet krav på att universitet, högskolor och gymnasieskolan samarbetar och för en fortlöpande dialog. I syfte att informera om detta och att uppmana till närmare kontakter med gymnasieskolan kommer statsrådet Ask och jag att sända brev till samtliga universitet och högskolor i ärendet. Jag har, fru talman, erfarit att Lunds universitetet beslutat att skjuta upp tillämpningen av principerna för meritvärdering, som är anledningen till Bo Bernhardssons fråga, detta för att ge tillfälle just till en bred diskussion och dialog med bl.a. gymnasieskolan. Det ser jag självfallet positivt på. Kan vi få till stånd en närmare dialog mellan universitet och högskolor å ena sidan och gymnasieskolor å den andra skulle mycket vara vunnet. Universitetens och högskolornas ansvar för antagning av studenter är en viktig del i högskolereformen. Jag vill som svar på Inger Lundbergs fråga säga att jag inte är beredd att föreslå några förändringar på denna punkt. Jag vill dock framhålla att regeringen lägger stor vikt vid uppföljningen av de reformer som genomförts på skolans och den högre utbildningens område. Skolverket har ansvar för uppföljning och utvärdering av skolans verksamhet. Två särskilda uppföljningar och utvärderingar sker dessutom med anledning av den genomförda universitets och högskolereformen.
Fru talman! Jag skall börja med att tacka för svaret. Utbildningsministern konstaterar alltså i sitt svar att man i Lund har skjutit på förslaget, och det är ju gott och väl, men egentligen är det inte det som är det intressanta. Man har skjutit på förslaget, men kvar finns fortfarande möjligheten att fatta den typ av beslut rörande antagningsregler som man har fattat i Lund. Utbildningsministern säger också att han inte vill sätta sig till doms över Lund, men det är heller inte det som det handlar om -- jag tycker kanske inte att man behöver agera domstol. Vad det handlar om är att försöka bedöma vilka effekterna blir av det antagningssystem och de reformer som har införts på högskoleområdet, vilka effekterna av detta blir i gränslandet mellan gymnasieskolan och universitetet. Det är det intressanta. Det enskilda fallet är en illustration av detta. Det jag tror mig kunna konstatera utifrån vad som har hänt i Lund är att det finns en grundläggande konflikt mellan å ena sidan gymnasieskolans mål och å andra sidan det antagningssystem och det resurstilldelningssystem som i dag gäller för universiteten och högskolorna. Universitetsledningen i Lund säger nu att de bästa eleverna skall gå på det bästa universitetet och att universiteten själva skall bestämma vilka elever man vill ha. Det är naturligtvis ett uttryck för precis den här konflikten. Å ena sidan vill vi att eleverna i gymnasieskolan skall kunna välja program utifrån talang och intresse, å andra sidan finns det universitet och högskolor som har fattat sitt uppdrag så att de skall konkurrera om de bästa eleverna. Jag är heller inte säker på att man får de bästa eleverna på det sättet, men det är en annan och svårare diskussion. Poängen är att jag tror att det antagningssystem som nu gäller sätter valfriheten ur spel i gymnasieskolan. I det sammanhanget kan vi inte bara hoppas på en dialog, utan det vill till åtgärder för att detta skall förändras.
Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Jag har av svaret förstått att ministern inte är beredd att ta några initiativ för att säkra rättvisa regler vid intagningar till högskolorna. Det är allvarligt. Vi har olika regler runt om i landet. Vi har fått ett mycket svåröverblickbart system. Det kommer en mängd signaler om att ungdomar kommer i kläm. Folkhögskoleeleverna är ett exempel, och det finns en mängd exempel på detta från gymnasieskolan. Jag träffade för en tid sedan elever på omvårdnadsprogrammet. Flera av dem hade börjat på programmet med syfte att bli sjuksköterskor, och under utbildningens gång har de fått besked om att det inte kommer att fungera, eftersom den vårdhögskola de hade tänkt söka till på flera områden kommer att kräva den kompetens som uppnås på det naturvetenskapliga programmet. Det här är mycket allvarligt. Är det någonting som ungdomar kräver av oss vuxna, så är det raka och klara besked och fasta spelregler. Utbildningsministern har skapat ett system som innebär att högskolorna från det ena året till det andra kan förändra de förutsättningar som gällde när ungdomarna sökte in till gymnasiet. Vi varnade regeringen för det här. Vi menade att man måste samråda och ha kontakter utåt. Men mycket mycket hastigt fattades beslutet om de nya intagningsreglerna. Det är inte bara jag utan också väldigt många ungdomar som saknar ett studentperspektiv, ett ungdomsperspektiv i regeringens utbildningspolitik. Jag måste fråga utbildningsministern: Är det verkligen rimligt att unga människor under pågående gymnasieutbildning får reda på att de förutsättningar som gällde när de sökte till utbildningen inte gäller när de skall söka till högskola, att de alltså inte har kunnat lita på vuxenvärldens besked?
Fru talman! Bo Bernhardsson säger att det finns en konflikt mellan universitetens och högskolornas möjligheter och rätt att ställa förkunskapskrav och valmöjligheterna i gymnasieskolan. Jag förstår inte hur den konflikten ser ut. Det system som vi nu har byggt upp med en gymnasieskola med större frihet, och ett ansvar för universitet och högskolor att själva ställa förkunskapskraven, innebär att universiteten och högskolorna har ett ansvar gentemot gymnasieskolorna att de krav som universiteten och högskolorna ställer på sina studenter når ner till eleverna. Givet att eleverna vet vilka krav som universitetet och högskolan ställer kan eleverna i gymnasieskolan anpassa sina studier till detta. Det leder enligt min mening till att målmedvetenheten bland eleverna blir större och att kvaliteten i den högre utbildningen kan skärpas. Jag ser ingen konflikt mellan valmöjligheter och rätten och skyldigheten för universitet och högskolor att ställa bestämda förkunskapskrav. Som Bo Bernhardsson säkerligen vet är systemet för den nya skolan och den högre utbildningen uppbyggt så, att de överliggande nivåerna ställer kvalitetskrav gentemot de underliggande, för att därigenom få en kvalitetseffekt i hela utbildningssystemet. Jag håller däremot med Inger Lundberg i ett hänseende, nämligen att det signalspråk som universitet och högskolor måste använda gentemot gymnasieskolorna måste vara långsiktigt och entydigt. Jag håller med om att det inte är bra att spelreglerna ändras under resans gång. Men det undandrar inte min bedömning att antagningssystemet i grunden är ett konstruktivt och bra bidrag till kvalitetsarbetet i hela det svenska utbildningsväsendet.
Fru talman! Jag tycker inte det är alltför svårt att se konflikten. Man har å ena sidan gått ut med ett budskap till gymnasieskolorna att eleverna skall skapa sina egna program utifrån intresse och talang och vill etablera någon sorts valfrihet i det sammanhanget. Å andra sidan skapar man ett antagningssystem och sådana tilldelningsregler när det gäller resurserna att ett universitet fattar ett beslut att en fyra i matematik på vissa program i själva verket bara är värd en trea. Jag ser självfallet en konflikt i det sammanhanget. Den omedelbara reaktionen i Lund var att många elever sade: Då måste vi byta program. Det finns en konflikt mellan att å ena sidan välja utifrån sitt intresse och å andra sidan de krav som universitetet ställer. Det tycker jag, men det är klart att man möjligen kan ha olika uppfattningar om detta.
Fru talman! När de socialdemokratiska regeringarna tidigare genomförde förändringar i intagningssystemet hade de en mycket lång framförhållning. De hade det just för att enskilda elever inte skulle komma i kläm. I utbildningsministerns skriftliga svar på min fråga sade ministern att han icke var beredd att vidta några åtgärder för att garantera långsiktigheten. I hans andra inlägg fanns ändå en nyans, där utbildningsministern ser problemet med att ungdomarna inte har fått justa spelregler från början. Jag hoppas att vikten av framförhållning kommer att markeras i det brev som utbildningsministern och skolministern sänder ut till skolorna och att ministern kanske längre fram med litet större ödmjukhet kommer att se på de effekter som regeringens förändringar har för ungdomar. Det måste, herr minister, finnas ett ordentligt studentperspektiv och ett ungdomsperspektiv i alla förändringar på utbildningsområdet.
Fru talman! Om Inger Lundberg tror att jag saknar undomsperspektiv undrar jag vad hon tror att jag ägnar mig åt som utbildningsminister. Mitt jobb går ut på att ge unga människor bästa möjliga förutsättningar att möta en komplex och prövande framtid. När jag säger att jag inte är beredd att föreslå några ändringar i systemet beror det på att den framförhållning jag tycker att universitet och högskolor bör anlägga vid sina olikartade och föränderliga krav på studenterna bör ligga i deras eget intresse att utöva. Däremot är jag inte beredd att gå den socialdemokratiska linjen, som de facto skulle innebära en återcentralisering av högskoleväsendet. Tror man på universitetens frihet, tror man också på deras rätt och ansvar att kunna klara egna antagningsregler. Till Bo Bernhardsson vill jag slutligen säga, att även om vi erbjuder alla elever möjlighet till ett varierat utbildningsprogram i gymnasieskolan, har vi därmed inte sagt att alla utbildningsvägar leder mot precis samma mål.
Fru talman! Visst vet vi att utbildningsministerns fögderi gäller ungdomsfrågor. Det är därför det är så beklagligt att så litet görs tillsammans med ungdomarna och att så liten hänsyn tas till hur enskilda ungdomar drabbas av de förändringar som görs och att det är så mycket viktigare att förändringarna enbart görs på högskolornas och universitetens villkor. En viktig bakgrund till Socialdemokraternas syn på intagningsfrågorna är just detta: rättssäkerhet, likvärdighet, att alla ungdomar skall kunna känna att deras utbildning är precis lika mycket värd var än i landet de får sin examen. Ungdomarna skall kunna ha en överblick, göra en planering och veta vad som kommer att krävas av dem vid olika universitet och högskolor. Det kaos som regeringen har skapat har inte ungdomsperspektivet i förgrunden.
Fru talman! Utbildningsministern säger att man inte har lovat att alla utbildningsvägar skall leda till samma mål. Nej, och det är rätt rimligt att det är så. Men det är inte rimligt att samma kunskaper i matematik inhämtade på ett utbildningsprogram värderas lägre än exakt samma kunskaper inhämtade på ett annat. Det är faktiskt effekten. Den möjligheten finns nu med de antagningsregler som utbildningsministern har varit med att ta fram. Sedan vill jag peka på en annan aspekt när det gäller det som hänt i Lund. Sverige behöver fler högskoleutbildade. Jag tror inte att det gynnas av den konkurrensmentalitet som nu växer fram mellan högskolorna och att man tvingar gymnasieelever att välja de ämnen som universitetet eller högskolan särskilt vill premiera. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att all utbildning främst måste bygga på motivation. Motivationen får man bäst om man kan välja de ämnen och bygga det program man själv vill ha.
Fru talman! Jag vill till slut säga att det är ett känt faktum att Socialdemokraterna och den nuvarande regeringen har olika uppfattningar om den högre utbildningens struktur. Jag är glad och lycklig över att ha fått avveckla det centraliserade högskolesystem som Socialdemokraterna tidigare har infört och som -- om det må tillåtas mig -- knappast kan rubriceras som varande ungdoms och studentvänligt.

Fru talman! Utbildningsministern borde vara väl underkunnig om att det var den socialdemokratiska regeringen som tog initiativ till decentraliseringen inom högskolevärlden. Men vi socialdemokrater hade en viktig begränsning, nämligen rättssäkerheten och kravet på att alla ungdomar i vårt land skulle känna att en högskoleutbildning -- Uppsala eller Örebro -- skulle ha samma värde. Det är självklart för oss socialdemokrater att sätta ansvaret för de enskilda ungdomarna i förgrunden.

Fru talman! Ingbritt Irhammar har frågat vilka intentioner regeringen har med Högskolan i Frågan är föranledd av att preliminärt hyresavtal för högskolans planerade lokaler på P 6-området underställts regeringen för godkännande. Enligt gällande regler kan högskolan själv besluta om hyresavtal med en hyrestid om max tio år. Eftersom det av högskolan föreslagna hyresavtalet har en löptid på tjugo år och är av principiell karaktär har frågan måst övervägas med speciell noggrannhet. Regeringen kommer emellertid att medge högskolan ett bemyndigande att teckna hyresavtal denna vecka. Sedan den 1 juli 1993 gäller enligt den nya studieorganisationen att varje universitet och högskola ges ett treårigt utbildningsuppdrag som innehåller ramar för verksamheten, ersättning för utförda prestationer och krav på kvalitetssäkringssystem. De medel som tilldelas universitetet eller högskolan får användas på det sätt som universiteten och högskolorna finner långsiktigt mest ändamålsenligt för att fullgöra sina respektive utbildningsuppdrag (jfr prop. Regeringen utgår i budgetpropositionen från att de utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993 96 bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten vid universitet och högskolor under resten av perioden. Regeringen har således inga intentioner att ändra gällande utbildningsuppdrag för Högskolan i Kristianstad under den aktuella perioden. När det gäller den framtida utbildningen vill jag erinra om att regeringen nyligen har föreslagit riksdagen i propositionen ''Utbildning och
Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret som överrumplade mig på ett glädjande sätt. Jag hade förberett mig för att förklara varför det verkligen brådskade att få fram ett svar. Allt är klart i Kristianstad för att man skall kunna sätta i gång och bygga. Man har avslutat ritningsarbetet och utsett byggare. Byggnadslovet är klart. Nu får jag svaret att man redan denna vecka tänker fatta ett beslut om ett bemyndigande. Det är klart att det är oerhört glädjande för Kristianstad län och för högskoleutbildningen där. Eftersom det här har dröjt på grund av ett principiellt ställningstagande, kan det kanske vara av intresse att höra hur man har löst den principiella frågan. Jag förstår att det är svårt att bemyndiga och stå till svars för de kostnader som ett 20-årigt hyresavtal kan medföra. Kan Per Unckel möjligen utveckla detta och förklara för alla som är intresserade?
Fru talman! Det får vara någon måtta på överrumplingarna på en och samma dag. Jag ber att få avstå till efter torsdagens regeringssammanträde med att ge närmare besked om detta.
Fru talman! Lena Hjelm-Wallén har frågat mig om det är så att de riktlinjer som vägleder regeringen när nya högskolestyrelser utses kommer att ge plats åt allmänföreträdare. De riktlinjer som vägleder regeringen då man utser nya styrelser finns angivna i högskolelag och högskoleförordning enligt 1993 års universitetsreform. Det ansvar och den frihet som reformen fört med sig för universitet och högskolor innebär att högskolestyrelserna fått en allt viktigare uppgift. Viktiga beslutsbefogenheter har överlämnats till styrelserna, som har att ansvara för att verksamheten fungerar väl inom de ramar som regering och riksdag anger. Enligt högskolelagen är det därför regeringen som utser flertalet av styrelsens ledamöter. Regeringen bör därvid välja personer med bakgrund i sådan verksamhet som är av betydelse för högskolans utbildnings och forskningsuppdrag. Jag vill betona att det är utifrån kompetens och erfarenhet som ledamöterna skall verka för universitetets/högskolans bästa. De skall således inte företräda vissa speciella intressen vare sig utanför eller inom universitetet/högskolan. Givetvis kommer de ledamöter som utses att vara personer från olika sektorer i samhället och därmed ge styrelsen en allsidig sammansättning som tillför olika typ av kompetens, kunskap och erfarenhet samt förankring, men vägledande för regeringens val av ledamöter måste främst vara deras erfarenhet av och engagemang i utbildning och forskning. Endast så får vi beslutsföra styrelser som kan bidra till att verksamhetens resultat och kvalitet förbättras.
Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på frågan. Det var dock ett ganska allmänt svar. Jag hoppas att vi kan bli litet mera specifika så småningom och att utbildningsministern kan svara på den direkta frågan. Vi är överens när det gäller den allmänna beskrivningen om att högskolestyrelserna skall ha en allsidig sammansättning med kompetens. Min åsikt är att det dessutom är av stort värde för högskolan att i sin styrelse ha personer som företräder, vad jag vill kalla, det allmänna. Jag vet att det är en åsikt som delas av många högskoleföreträdare. Kulturföreträdare spelar sin roll i en högskolestyrelse, och de som har erfarenhet från industri och näringsliv spelar sin roll. Men även de som har ett samhällsperspektiv och anses vara allmänföreträdare spelar sin roll. Jag har mycket svårt att se dem som ett specialintresse, vilket tycks hävdas i svaret. Med ett samhällsperspektiv och med uppdrag och arbete i kommuner, landsting, riksdag och i fackliga organisationer, har man fått erfarenheter och kontakter som är bra för högskolan. Det är det viktigaste. Det har ryktats om att Utbildningsdepartementet i sin nomeringsprocess inte precis har uppmuntrat nomineringar av allmänföreträdare. En del har snarare uppfattat det som att det har ifrågasatts. Därför vill jag att Per Unckel nu tar ny sats och talar om vad han egentligen tycker om kompetenta personer som är engagerade i högskolan men som företräder ett allmänintresse.
Fru talman! Jag är inte riktigt säker på att jag vet vad definitionen på en allmänföreträdare egentligen är. Även om jag gör Lena Hjelm-Wallén besviken på den punkten har jag egentligen inte så mycket att tillföra utöver vad jag har sagt. Jag letar efter människor som är kompetenta med egen erfarenhet och egen kunskap och som kan tillföra högskolan eller universitetet något viktigt i styrelsearbetet. Dessa personer kan ha olika bakgrund. För mig representerar de sist och slutligen, efter det att de har blivit utsedda att ingå i en högskolestyrelse, bara sig själva, sin egen kunskap och sin egen erfarenhet.
Fru talman! Det är ganska avslöjande när utbildningsministern säger att han inte vet vad allmänna företrädare är för någonting. Så mycket har väl Per Unckel ändå varit verksam i samhällsverksamhet att han kan definiera allmänföreträdare. Jag exemplifierade det just med personer som har erfarenhet från och uppdrag i kommuner, landsting, riksdag och fackliga organisationer. Dessutom skall de naturligtvis ha ett engagemang för högskolan och kompetens på det här området. Det är ytterst väsentligt. Sådana här företrädare för samhället i ett vitt perspektiv spelar också ofta den rollen att de faktiskt är avnämare för en mycket stor del av högskolans utbildning. De är nämligen i allmänhet arbetsgivare för många människor. Även av det skälet bör de alltså vara med. Dessutom är en högskola utomordentligt väsentlig för en regions utveckling. Om inte utbildningsministern har fått höra det under sina resor i landet är jag något förvånad.
Fru talman! Jag har hört mycket om högskolornas betydelse för regionerna. Jag vet dessutom hur mycket de betyder för landet i dess helhet. Lena Hjelm-Wallén hjälpte mig nu med definitionen av en allmänföreträdare. En allmänföreträdare är en politiker eller en facklig företrädare. Det finns inga yrkesförbud när jag letar efter lämpliga representanter till universitetens och högskolornas styrelser. Men lika litet som jag nödvändigtvis vill ha någon som representerar företagarna -- de stora, de små, de långa, de korta -- vill jag ha politiker som representerar ett fack. Jag vill ha människor som representerar klokskap, erfarenhet och sin bygd och som har vidsyn, förståelse och engagemang för högskolans framtid. Det finns säkert också sådana personer i den politiska gruppen.
Fru talman! Jag hoppas att det här sista uttalandet inte medför att de som hjälper departementet i denna nomineringsprocess känner att det är meningslöst att ta fram allmänföreträdare som är kompetenta och engagerade. Departementets ljumma inställning i denna fråga har på sina håll uppfattats på det sättet. Nu uttalade ändå Per Unckel att det även kan finnas sådana här personer i kretsen av politiskt och fackligt förtroendevalda eller bland dem som arbetar inom sådan samhällsverksamhet. Det tackar jag för. Jag utgår ifrån att vi kommer att se allmänrepresentanter i högskolestyrelserna. Jag vet att ''allmänrepresentant'' som begrepp inte finns längre, men jag använder det nu. Jag hoppas alltså att vi kommer att få se sådana personer i högskolestyrelserna även fortsättningsvis.
Fru talman! Det sistnämnda är väsentligt. Allmänföreträdare är inte längre ett begrepp. Det är mycket medvetet. Regeringen eftersträvar nämligen inte företrädare. Vi eftersträvar kompetenta människor i styrelserna. Vi letar inte i första hand efter företrädarskap utan efter människors personliga resning, förmåga, kunskap och erfarenhet.

Fru talman! Lena Hjelm-Wallén har frågat mig vad skälet är till dröjsmålet för regeringens beslut att fördela av riksdagen beslutade resurser för de mindre och medelstora högskolornas forskningssamarbete. Syftet med medlen för forskningssamverkan i nätverk med universitet och fackhögskolor är att stärka forskningsmiljöerna vid de mindre och medelstora högskolorna. För att åstadkomma detta krävs att de föreslagna nätverken har en tydlig vetenskaplig ledning, en samlad inriktning med koppling till högskolornas respektive profiler inom grundutbildningen samt långsiktighet. Nätverksansökningarna, som bedömts av en beredning bestående av representanter för forskningsråden samt NUTEK, uppvisade i de flesta fall stora brister i dessa hänseenden. Det har därför varit nödvändigt att från högskolorna begära kompletterande information som konkretiserar nätverkens organisation och verksamhet. Regeringen fattade utifrån beredningens förslag och högskolornas kompletteringar den 30 mars i år ett beslut som inte enbart utgör en ökning av resurserna utan även skapar förutsättningar för kvalitet i den verksamhet som nätverken bedriver. Beredningen av fördelning av medel för 1994/95 för forskningssamverkan med näringslivet pågår. Regeringen ämnar fatta ett beslut i detta ärende före den 1 juli i år.
Fru talman! Jag konstaterar att det går litet långsamt i regeringens beredningsarbete. Beslut i denna fråga fattades tidigt förra våren. Regeringens proposition kom i februari/mars, och beredningsarbete har kunnat pågå sedan dess. Nu, när det är två månader kvar av innevarande arbetsår för högskolorna, kommer beslutet. Det är otillfredsställande. Jag har haft anledning att titta på beslutet, och jag undrar litet grand över det. Det sägs att den redovisning som högskolorna gör av sitt nätverkssamarbete med ökade forskningskontakter skall ligga till grund för beslutet för nästkommande år. Det handlar inte om vilken redovisning som helst. Man skall redovisa inom vilka ämnesområden som aktiviteterna har bedrivits, omfattningen av forskarutbytet, vilka kvalitativa förbättringar av forskning och forskarutbildningar som är ett resultat av nätverket, långsiktigheten i verksamheten, vilken omfattning nätverken har, vilken omfattning studiestödet till forskarutbildningen har osv. Avtal måste upprättas för allt detta innan man kan sätta igång. Det är, som sagt, två månader kvar.
Fru talman! För att bemöta Lena Hjelm-Walléns första påpekande kan jag säga att regeringen naturligtvis skulle ha kunnat fatta ett beslut tidigare. Men jag ville inte göra det, eftersom jag inte ansåg mig kunna ta ansvar för kvaliteten i det material som jag hade fått mig tillsänt. Det tog så här lång tid innan jag fick in ett material från högskolorna som jag kände att regeringen kunde ha som grund för ett beslut som ändå gäller ett ansenligt antal miljoner. Inför nästa år begär vi att högskolorna så konkret och snabbt som möjligt skall göra en redovisning. Vi skall vara vidsynta i den mån det inte är möjligt att redovisa alla enskilda detaljer. Men kvaliteten i den del av redovisningen som är möjlig att göra skall vara hög. Då vet vi att de pengar som riksdagen anslår till dessa ändamål kommer mycket väl till pass. De blir ett medel för att införa en spännande, intressant och utmanande forskningsstruktur vid de mindre och medelstora högskolorna.
Fru talman! Det tycks mig vara stor skillnad mellan regeringens utspel om vad man vill göra med forskningsförstärkningar av olika slag och vad som blir resultatet i det dagliga beslutsfattandet. Riksdagen har alltså ställt 40 miljoner till förfogande för innevarande budgetår. Av dessa blir det inte något resultat, eftersom beslutet från regeringskansliet först kom i april månad. Det är faktiskt en otillfredsställande situation. Det vore en sak om detta var det enda beslut som har fattats sent, men det finns faktiskt ganska mycket på forskningsområdet som det inte har fattats beslut om. Det gäller internationaliseringsåtgärderna; drygt hälften av pengarna för innevarande år ligger fortfarande kvar. Det gäller övriga forskningsstödjande åtgärder i fråga om forskarutbildning; de pengarna tycks inte heller vara fördelade. Det blir något underligt om riksdagen fattar beslut om att bevilja medel för verksamheter och regeringen sedan inte bryr sig om att jobba så hårt med frågorna att det faktiskt kan bli någon verksamhet av det.

Fru talman! Jag är mycket tacksam över den frågan. Jag tror att utbildningsministern vet svaret på den. Självfallet skall man inte ge avkall på kvaliteten. Jag tror inte att det har handlat om det. I det här fallet har papper skickats fram och tillbaka -- jag har kunnat följa en del av denna process. Det har gått att skynda på den här processen, även med bibehållen kvalitet. Det finns ett glapp mellan hur tjusigt man målar upp det man skall göra och vad som händer i det dagliga beslutsfattandet. Det verkar som om departementsledningen inte har tid att syssla ordentligt med det här. Man har väl fullt upp med andra frågor som skall diskuteras på konferenser?
Fru talman! Att vi ägnar tid åt konferenser för att samtala med alla de medarbetare som vi har i det stora högskolesystemet är visst och sant. Jag är glad över att vi gör det. Där lär vi oss alla mycket nyttigt. Jag tror att även Lena Hjelm-Wallén skulle lära sig ett och annat på dessa konferenser. Hon är välkommen till dem när som helst. Jag inbjuder fru Hjelm-Wallén att när som helst ta del av alla handlingar i målet om handläggningen av dessa frågor. Hon skall då få reda på vilka krav som vi har ställt för att få upp kvaliteten och inte minst öka de stora högskolornas engagemang i de mindre och medelstora högskolornas forskningssamarbete. Detta arbete har dess värre tagit längre tid än vad jag hade hoppats. Men i valet mellan att slarva och dela ut pengar för tidigt och att ställa krav på kvaliteten väljer jag att ställa krav på kvaliteten och se tiden an. Jag är nämligen medveten om att forskningssamarbete är ett långsiktigt engagemang som det gäller att lägga en god och stabil grund för.
Fru talman! Självfallet finns det ingen som vill att man skall slarva med den här typen av beslut, men jag konstaterar att beredningstiden har varit ett år. Det är faktiskt nonchalant mot högskolorna, med tanke på att de har önskemål om att komma igång nu när de väl har fått ett besked om detta. Regeringen inbjuder riksdagen att fatta beslut om 40 miljoner till nätverkssamarbete men bryr sig inte om att verksamheten skall komma igång. Det är samma lättsinne -- fast med motsatta förtecken -- som när Per Unckel tar sig friheten att överskrida sitt eget departementsanslag med 43 %.
Fru talman! Jag vill påpeka för fru Hjelm-Wallén att jag gärna fattar bevillningsbeslut hur fort som helst men inte om högskolorna inte ger mig ett underlag för att fatta beslutet. Då avstår jag. Wallén om överskridandet av departementets anslag vill jag säga att jag beklagar att jag felbudgeterade kostnaden för att avveckla ett antal centrala myndigheter. Det har jag också sagt till riksdagen. Jag måste dock tillägga, fru talman, att jag är rätt stolt över att jag går till riksdagen och talar om detta och inte gör som Lena Hjelm-Walléns partikamrater gjorde i Utbildningsdepartementet före mig. De smusslade undan överskridandena.
Fru talman! Vi kommer kanske något utanför dagordningen, men detta kan inte stå oemotsagt. Tidigare har man nämligen haft ett system för budgetar som innebar att man fick göra omprioriteringar. I dag har vi en rambudget. Per Unckel kan inte skylla tidigare socialdemokratiska regeringar för att han inte kan hålla sig inom sin rambudget.
Fru talman! Det gör jag alls inte. Jag gick till riksdagen och medgav precis hur det var. Jag sade att jag felbudgeterade kostnaderna för avvecklingen av ett antal centrala myndigheter. Detta kan emellertid inte, fru talman, undanröja det faktum att samma anslag överskreds med 12 miljoner kronor under det sista året med socialdemokratiskt regerande.
Fru talman! Ingrid Hemmingsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta så att Samhalls verksamhet inte otillbörligt konkurrerar ut enskilda näringsidkare. Samhalls uppgift är att bereda meningsfulla och utvecklande arbeten för arbetshandikappade genom att producera varor och tjänster i konkurrens med övrigt näringsliv. Den grundläggande utgångspunkten är att verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer på marknadens villkor. Den statliga ersättning som Samhall erhåller får inte påverka När det gäller konkurrensfrågornas hantering har Samhall inrättat det s.k. Kontaktrådet tillsammans med ett antal näringslivsorganisationer. Kontaktrådet skall vara en opartisk instans dit företag kan vända sig med klagomål i de fall de anser sig utsatta för otillbörlig konkurrens från något företag inom Samhallkoncernen. Under år Eftersom det finns en instans som behandlar otillbörliga konkurrensfrågor inom Samhallkoncernen bör det företag som anser sig utsatt för sådan konkurrens vända sig dit.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Enskilda företag skall självfallet vända sig till Kontaktrådet. Men de exempel som jag gav i min fråga tog jag upp bara för att visa på en långsiktig utveckling. Samhall har ju genom nya branscher kommit att spänna över ett vidare fält. I en glesbygd såsom Jämtland där Samhall har tusen anställda kan det vara mycket känsligare än i andra områden, eftersom kundunderlaget i glesbygden är begränsat. De branscher som jag nämnde i min fråga, hotell och restaurang samt livsmedel, har ett begränsat kundunderlag. Såsom exempel tog jag upp Folkets Eftersom det finns bara en enda näringsidkare på orten, hamnade man naturligtvis i en mycket svårare situation än man skulle ha gjort i en tätbefolkad region. Situationen har blivit betydligt försämrad även för små livsmedelshandlare, och Samhall har i länet övertagit flera livsmedelsbutiker och även barserveringar. Ägaren av en liten livsmedelshandel kanske inte går till Kontaktrådet med sina problem utan lägger ner sin verksamhet och försämrar därigenom servicen i glesbygd. Den långsiktiga utvecklingen är mycket bekymmersam.
Fru talman! Jag delar Ingrid Hemmingssons uppfattning. I mindre arbetsmarknader krävs ett speciellt ansvar. Ser man på handeln i stort, finner man att det gäller 250 000 anställda. Samhall har ungefär 250 anställda, alltså en tusendel. Men på en liten ort måste konkurrensfrågorna bedömas speciellt omsorgsfullt, eftersom kundunderlaget i många fall inte räcker för mer än en aktör. Jag förutsätter -- och jag är naturligtvis beredd att samtala i dessa frågor med Samhalls ledning -- att det krävs en utomordentligt noggrann hantering och en stor eftertanke, så att man inte skadar ett skört näringsliv. På andra ställen på längre avstånd från konkurrerande butiker där en lanthandel har upphört av sig själv är Samhall många gånger mer än välkommen, eftersom Samhall ofta är det enda alternativet. Jag tycker dock att frågor av denna typ på ett eller annat sätt skall komma Kontaktrådet till del. Kontaktrådet är allsidigt sammansatt. Hälften av ledamöterna företräder näringslivet och hälften
Fru talman! Det är nödvändigt att arbetsmarknadsministern beaktar även den långsiktiga trenden. Jag är därför glad över arbetsmarknadsministerns ord. Jag tror nämligen inte att Kontaktrådet har möjlighet att överblicka de av mig påtalade konsekvenserna, som kanske ligger utanför vad Kontaktrådet skall se på. Kontaktrådet skall ju mer ägna sig åt enskilda företag från konkurrenssynpunkt. Som jag sade tidigare är det väldigt viktigt att studera dessa problem i Norrlandslänen. Det har ju kommit fler och fler signaler från olika Norrlandslän, där Samhall har utökat sin verksamhet, om att just dessa problem uppstår. Det vore väldigt bra om arbetsmarknadsministern kunde lova att ta sig an uppgiften att granska utvecklingen.
Fru talman! Jag lovar att ta samtal.

Fru talman! Stina Eliasson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att de sänkta arbetsgivaravgifterna i stödområde 1 också skall omfatta lanthandelsföretag. Bakgrunden till frågan är att bl.a. hotell, pensionat och campingverksamhet har nedsatta arbetsgivaravgifter med tio procentenheter och bedriver försäljning av livsmedel, vilket konkurrerar med lanthandeln. Först vill jag nämna att Stina Eliasson i sin fråga påpekar att det i den regionalpolitiska propositionen Bygder och regioner i utveckling finns många positiva förslag som kommer att stärka lanthandeln. Jag tackar för det betyget. Nedsatta socialavgifter är ett regionalpolitiskt instrument, vars effekter kan läsas av först på lång sikt. Av denna orsak valde regeringen att inte ändra på reglerna för nedsatta socialavgifter i den nyligen avlämnade regionalpolitiska propositionen. Dessutom leder varje ändring av systemet till nya gränsdragningsproblem. Regeringen valde i stället att med andra medel slå vakt om den betydelsefulla lanthandeln. Detta görs dels genom att investeringsbidraget höjs från 50 % till 85 % vid investeringar som påtvingas lanthandeln till följd av ändringar i lagstiftningen. Vidare höjs servicebidraget med 50 % från maximalt 100 000 kr per år till 150 000 kr. Men det hjälper inte med bara ekonomiska insatser. Olika aktörer såsom bolag med ombudsverksamhet, leverantörer och distributörer kan -- om de agerar var för sig -- slå undan grunden för mången lanthandlares verksamhet. Här har Konsumentverket och Glesbygdsmyndigheten en viktig uppgift i att finna samordnade lösningar. Regeringen avser därför att ge Konsumentverket, i samarbete med Glesbygdsmyndigheten, i uppdrag att inventera vilka distributionsproblem som lanthandeln har och vilka samordningslösningar som kan vara möjliga. Vidare pågår redan mellan dessa myndigheter och ombudsföreträdare ett samarbete, som syftar till att med hjälp av ny teknik finna samverkanslösningar inom ombudsverksamheten.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Denna proposition, Bygder och regioner i utveckling, är otvivelaktigt ett mycket ovanligt dokument. För första gången lyfts landsbygdsutvecklingen till de höjder där den hör hemma. I mycket inser man vid läsningen att ministern känner verkligheten på landsbygden, inte minst när det gäller lanthandeln. Jag har förståelse för att det kan vara svårt med gränsdragningsproblem också när det gäller den speciella fråga som jag har tagit upp. Man arbetar faktiskt på olika konkurrensvillkor i ett turistområde, där hotell och campingverksamheten har fått arbetsgivaravgiften sänkt med tio procentenheter medan så inte är fallet beträffande lanthandeln. På lanthandelshåll är man också tveksam till hur reglerna skall tolkas. På s. 73 i propositionen finns några meningar som jag vill citera. Arbetsmarknadsministern skriver att ''de svårigheter som glesbygdsbutikerna har hänger bl.a. samman med konkurrensen från stormarknader eller andra butiker med lågprisprofil i större orter''. Litet längre fram talar arbetsmarknadsministern om ''de ökade svårigheter som glesbygdsbutikerna har att klara en fortsatt verksamhet med rimlig lönsamhet''. Lanthandeln har mycket små marginaler när det gäller att klara sin verksamhet. Det är bra att man studerar distributionsproblemen, men jag undrar: Tar arbetsmarknadsministern till sig den direkta fråga som jag har ställt?
Fru talman! Lanthandeln i stödområde 1 har ju ytterligare ett stöd som jag inte räknade upp. Det är tio procentenheter sänkta arbetsgivar... -- Nej, nu blev det litet fel! Jag har ju lagt fram mitt samordnade förslag i denna proposition, och just nu är jag inte beredd att ompröva det. Däremot är jag naturligtvis beredd att hela tiden följa den här typen av fråga.
Fru talman! Inte minst det sista som arbetsmarknadsministern sade är trots allt en positiv öppning. Jag kan gå hem till bl.a. Erik Paulsson i Trångsviken och tala om att arbetsmarknadsministern följer frågan. Inom kort träffas en stor samling lanthandlare på ett slags lanthandlarriksdag. Jag vill rekommendera arbetsmarknadsministern att kanske t.o.m. komma dit och förklara dessa saker.
Fru talman! Jag har ett par gånger varit inbjuden som talare och åhörare till dessa lanthandlarsamlingar, jag följer deras tidskrift och anser mig faktiskt ha ett utomordentligt gott samarbete med dem. Inte minst gäller det nu när freondiskar och annat skall bytas ut. Lanthandlarna får faktiskt ett litet lyft genom att de kan modernisera sig till en högst rimlig kostnad.
Fru talman! Det var det stödet som arbetsmarknadsministern var inne på för en stund sedan, när minnet svek. Lanthandlarna är faktist väldigt glada över den här propositionen. Men man ville gärna lyfta fram detta, en speciell del av konkurrensen som inte sker på lika villkor.
Fru talman! Jag ber att få tacka för hjälpen. Jag höll på att komma in på fel papper. Tack!

Fru talman! Jan Erik Ågren har frågat mig vad regeringen gör för att påminna den turkiska regeringen om dess ansvar för att mänskliga rättigheter respekteras. Denna frågeställning har kommenterats av utrikesminister Margareta af Ugglas den 22 mars och 12 april, och jag har själv besvarat en fråga om religionsfriheten i Turkiet den 19 april. Vad som då sades gäller fortfarande. Fru talman! Som frågeställaren påpekar är situationen beträffande respekten för de mänskliga rättigheterna i Turkiet bekymmersam. Den svenska regeringen framhåller vid våra bilaterala kontakter med den turkiska regeringen vikten av att respektera de mänskliga rättigheterna. Ämnet är en återkommande punkt på dagordningen, varför vår inställning är väl känd i Turkiet. En stor del av övergreppen sker inom ramen för de turkiska säkerhetsstyrkornas bekämpning av den kurdiska PKK-gerillan. Turkiet har en rätt att bekämpa terrorism, men detta måste ske inom ramen för de demokratiska principerna i en rättsstat. PKK har en viktig del av ansvaret för den svåra situationen för de civila i sydöstra Turkiet, då man använder terrormetoder som ett medel för att uppnå sina mål. Det är emellertid viktigt att skilja på kurdfrågan och PKK. Vi stöder kurdernas krav på respekt för sina kulturella och mänskliga rättigheter. Vi tar avstånd från PKK och dess metoder. Frågan om kurdernas ställning bör lösas med fredliga medel och dialog. Turkiet har ett egenintresse av att landets kurder väljer att verka för sina mål med fredliga och demokratiska medel. Häktningen av flera kurdiska parlamentsledamöter ur Demokratiska partiet, DEP, på grund av separatistiska uttalanden, är därför oroande. Den svenska regeringen har framfört sin oro över denna åtgärd, både direkt till turkiska företrädare och i andra sammanhang, t.ex. nyligen i Europarådets ställföreträdarkommitté där vår linje vann stöd från flera andra länder. De nordiska länderna genomförde den 25 mars en uppvaktning av den turkiska representationen vid ESK i Wien och uttryckte sin oro över den senaste tidens rapporter om användandet av tortyr i Turkiet. Även i FN har Sverige framfört sin oro över dessa uppgifter. Sverige välkomnar Turkiets uppslutning bakom de demokratiska idealen och dess val att som medlem av ESK och Europarådet göra långtgående åtaganden för respekten av mänskliga rättigheter, inklusive accepterandet av den enskilda klagorätten till den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Dessa mekanismer är de som har bäst förutsättningar att på sikt bidra till att respekten för de mänskliga rättigheterna i landet förbättras. Vi kommer att fortsätta att påminna den turkiska regeringen om dess förpliktelser att respektera de mänskliga rättigheterna.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Jag delar statsrådets inställning att frågan om kurdernas ställning bör lösas med fredliga medel och dialog. Det är den enda rimliga vägen. Jag delar också den oro som statsrådet ger uttryck för när det gäller parlamentsledamöterna i DEP, också därför att de riskerar dödsstraff. Några av oss som var i Turkiet i samband med de lokala valen har fått uppgifter om användande av tortyr. Där blev vi inbjudna bl.a. av företrädare för Human Rights Foundation of Turkey och fick information om deras arbete med tortyrcentrum, som drivs med stöd från bl.a. svenska SIDA. Man skulle gärna vilja utveckla det arbetet och arbeta med MR-utbildning och forskning i MR frågor. Man menar att tortyr är en folksjukdom; sedan militärkuppen har en miljon övergrepp skett. Det finns en miljon tortyroffer. Jag skulle vilja fråga statsrådet om det skulle vara möjligt att ge ytterligare ekonomiskt stöd till den här verksamheten. Det skulle också vara psykologiskt värdefullt att Sverige visade att vi vill stödja detta viktiga arbete. Det vore en viktig fingervisning till Turkiets regering från svensk sida. En miljon kanske skulle räcka -- det är inte storleken som är det viktiga.
Fru talman! Jan Erik Ågren och jag är naturligtvis rörande överens vad gäller att ta avstånd från och reagera mot tortyr, och det skulle säkert inte finnas någon divergerande uppfattning någonstans här i kammaren, även om den hade varit välfylld. I den mån vi på något sätt kan stärka MR organisationerna är vi naturligtvis beredda att göra det. Jag kan dock inte här i talarstolen stå och lova ut pengar till den ena eller andra organisationen, utan detta får ske på ordinärt sätt genom att en handling lämnas in och prövas.

Fru talman! Den oro som jag känner inför MR utvecklingen i Turkiet grundas till stor del på det som har hänt efter valen i mars. Förra veckan hade jag möjlighet att sammanträffa med representanter för den kurdiska kommittén i Sverige och fick då veta dels att en av de tidningar som vi besökte när vi var där har förbjudits, dels att man redan har börjat tillämpa den nya antiterroristlagen, fastän det inte har fattats beslut om den. Enligt turkiska advokater öppnar lagen dörren för en ännu större godtycklighet när det gäller rättssäkerheten. Turkiet har slutit upp bakom de demokratiska idealen, sade statsrådet i sitt svar och hänvisar både till ESK och till Europarådet. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Skulle det från svensk sida vara möjligt att göra ytterligare insatser i den här frågan, exempelvis via ESK?
Fru talman! Låt mig få nämna att de nordiska länderna vid uppvaktningen av den turkiska ESK representationen i Wien föreslog att Turkiet skulle bjuda in en ESK-mission med syfte att studera uppgifterna om tortyr i landet. Jag tycker personligen att det var ett mycket bra initiativ. Men det turkiska svaret var dess värre avvisande. Man hänvisade till att sådana missioner regelbundet besökte landet inom ramen för Man hänvisade också till att Turkiet accepterar den enskilda klagorätten till den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Det är ett mycket färskt initiativ, och svaret är alldeles nytt för oss på UD. Vi studerar det turkiska svaret för närvarande. Men jag ville gärna nämna det, fru talman, eftersom jag fick frågan av Jan Erik Ågren. Det belyser ju ändå att initiativ tas och att vi inte vilar på ärendet.
Fru talman! Jag tackar inte minst för det sista svaret. Det är ett initiativ som jag skall följa med stort intresse. Jag hoppas att det skall få konsekvenser när det gäller situationen i Turkiet för alla dem som i dag far oerhört illa under tortyr och andra övergrepp.

Fru talman! Margareta Israelsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att inte Svenska Unicefkommitténs verksamhet skall komma till skada i samband med att kommitténs associationsrättsliga ställning förändras. Stina Eliasson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till sådana åtgärder att den verksamhet som kommittén utför inte blir lidande på grund av den korta tid som står till förfogande fram till dess en eventuell omorganisation blir verklighet. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Fru talman! Låt mig inledningsvis kort redovisa bakgrunden. Svenska Unicefkommittén är i dag en s.k. statlig anslagsstiftelse. Dess uppgift är att utgöra en länk mellan det svenska samhället och FN:s barnfond . Kommittén är i sitt arbete en viktig opinionsbildare i frågor om barn och barnets rättigheter. I kommitténs nuvarande associationsform ligger ett principiellt dilemma. Den svenska staten, i detta sammanhang företrädd av regeringen, står som ensam stiftare av Svenska Unicefkommittén och finansierar huvuddelen av kommitténs årliga verksamhetskostnader. Samma regering är dessutom ansvarig för de relationer till FN-organet Unicef som följer av vårt medlemskap i organisationen. Unicef har under år 1993 föreslagit samtliga nationella kommittéer ett nytt avtal, kallat Cooperation Agreement. I Unicefs förslag, som för svensk del är vilande i avvaktan på att frågan om kommitténs rättsliga status lösts, anges att en nationell Unicefkommitté är en icke-statlig organisation upprättad i enlighet med lagstiftningen i det berörda landet. Att ge Svenska Unicefkommittén en i förhållande till regeringen mer oberoende ställning skulle, enligt min mening, gagna både kommittén, dess verksamhet och det svenska medlemskapet i Unicef. En sådan förändring är också i linje med regeringens generella långsiktiga strävan att tydliggöra statens roll och formerna för de statliga åtagandena. Detta är i korthet bakgrunden till den utredning om kommitténs framtida ställning som nyligen presenterats av f.d. regeringsrådet Bengt Hamdahl. Rapporten har remitterats till ett antal myndigheter och organisationer. Av bl.a. detta skäl är den genomförandetidpunkt som Bengt Hamdahl föreslagit inte realistisk. Min bedömning i dag är att förändringen kan genomföras först under hösten 1994. Självfallet skall förändringen av Unicefkommitténs verksamhetsform genomföras på ett sådant sätt att verksamheten kan fungera ostört.
Fru talman! Låt mig tacka för svaret. Det låter bra att verksamheten inte skall störas, men det finns ändå några frågor jag skulle vilja fortsätta med. Att rapporten har lämnats ut på remiss var inte känt vid det tillfälle då jag lämnade in min fråga. Jag skulle därför vilja veta när remissvaren skall vara inne. Det har faktiskt sin betydelse. En annan fråga kring remissen är följande. Vi från Svenska Unicefkommittén, där jag sitter med i styrelsen, har uppgivit till statssekreteraren att ett flertal ekonomiska felaktigheter tyvärr har smugit sig in i den utredning som är gjord av Bengt Hamdahl. Dessa ekonomiska förändringar kan ha betydelse för vilken inställning en del remissinstanser tar till frågeställningarna. Därför vill jag veta om felaktigheterna särskilt kommer att påtalas för remissinstanserna. För Svenska Unicefkommittén är det väldigt betydelsefullt att få behålla det namn vi har i dag för att kunna fortsätta verksamheten. Låt mig säga att kommittén inte bara är en länk mellan Unicef i New York -- om jag får uttrycka det så -- och Sverige, utan faktiskt också står för en mycket stor del av bidragen. I dag står kommittérna för en fjärdedel av den budget som Unicef har. Jag har i min fråga pekat på att snabba förändringar kan påverka möjligheterna för oss att få verksamheten att fungera. Därför är det av viss betydelse att få veta om det ändå kommer att bli så att vi skall snabba på med årsredovisning och budget, och om det skall tillsättas en interimsstyrelse mitt i handläggningen. Vi står mitt i en flytt.
Fru talman! Jag ber också att få tacka för svaret. Utöver det Margareta Israelsson har framfört vill jag ta upp en del andra saker som nämns i frågesvaret. Där finns t.ex. en förklaring till att man nu vill ändra organisationsformen för den svenska För min del tycker jag att den svenska modellen har varit alldeles utmärkt. Att Unicef nu har föreslagit samtliga nationella kommittéer ett nytt avtal innebär inte att man säger att det skall vara så. Den annorlunda organisationsform vi haft kan inte ha varit särskilt besvärlig eller dum för regeringen i relationerna till FN-organet. Enligt min uppfattning har det hela fungerat väldigt bra. Det är som Margareta Israelsson framförde bra att rapporten skickas på remiss. Den innehåller väldigt många bra saker, inte minst den historiska beskrivningen i början. Vilka är remissorganen? Det står att den remitterats till ett antal myndigheter och organisationer. Jag vill gärna skicka med statsrådet min uppfattning om namnet. Det har faktiskt betydelse att man kan känna igen sig också när det gäller namnet. Jag anser att man skall ha respekt för det inarbetade namnet. Man får inte bortse från den känsla man får när man är ute efter att ändra ett namn som är så väl känt. Den svenska modellen är väl inarbetad. Den har varit och är utsatt för internationell exponering. Där har den befunnits väl och bara fått pluspoäng.
Fru talman! Låt mig allra först säga -- där är vi säkert rörande överens -- att sett med svenska ögon är Unicef kanske det allra viktigaste FN-organet. Vi vet alla att det svenska engagemanget i Unicef är mycket långvarigt och ekonomiskt starkt, om jag får uttrycka det så. Sverige var Unicefs största bidragsgivare budgetåret 1992/93. Då var bidraget från vårt håll 735 miljoner kronor. Jag tycker att det gott kan nämnas i sammanhanget. Jag skall försöka svara på de tidsfrågor som togs upp. Det är sagt att remisstiden skall gälla fram till den 27 maj. Sedan räknar vi förstås med att föra diskussioner med berörda organisationer. Remissvaren skall naturligtvis utvärderas. Regeringsbeslut om stiftelsebildning, stadgar och utnämning av styrelse hoppas vi klara av i augusti. Proposition till riksdagen om statens tillskjutande av eventuellt stiftelsekapital kan behandlas först när riksdagen samlas i höst, liksom förstås sammansättningen av den nya styrelsen. Jag vet inte om det var fler frågor jag skulle svara på. Jag har faktiskt inte med mig någon lista på remissinstanserna. Vi är måna om att de som är berörda får uttala sig. Vi skall så att säga inte komma i delo med varandra om någon tidtabell. Den här förändringen skall naturligtvis göras därför att vi tror att den är till gagn för arbetet. Innan min taletid är ute vill jag försöka hinna säga att det för närvarande finns nationella Unicefkommitteér i ett trettiotal länder. Det är bara i två av dessa, Sverige och Grekland, som man har en direkt statlig anknytning.
Fru talman! Jag är medveten om att Stina Eliasson och jag ger statsrådet en mängd frågor. Jag hoppas att statsrådet förstår att det är ett tecken på vårt engagemang i frågan. Jag vill gärna återknyta till de ekonomiska oklarheterna. Det är viktigt att vi av statsrådet får reda på att det inte går ut en remiss som låser fast oklarheter hos remissinstanserna. Jag vill också hänga på en annan sak. Om jag har tolkat svaret rätt skulle man först i höst fastställa styrelsens sammansättning. Om det nu blir den här typen av stiftelsebildning undrar jag om det inte vore bra om båda stiftarna, både kommittén och staten i detta fall, hade synpunkter på styrelsens sammansättning. Jag tror nämligen, vilket också framkom när vi diskuterade frågan i kommittén, att det kan finnas skäl för en viss kontinuitet för att verksamheten inte skall bli lidande. Dessutom tror jag att det kan finnas erfarenheter som är väl värda att ta till vara.
Fru talman! I frågesvaret stryker statsrådet under att kommittén i sitt arbete är en viktig opinionsbildare i frågor om barn och barnens rättigheter. I det sammanhanget vill jag understryka och exemplifiera med den senaste tidens heta debatter om barnpornografi. Återigen undrar jag om det har varit särskilt besvärligt för regeringen att i samarbete med FN:s Unicefkommitté ha denna knytning till staten. Är erfarenheterna i Grekland desamma? Jag vill ha ett svar på frågan om det har varit fel att arbeta på det sätt som vi har gjort. Jag tycker nämligen inte det, utan att vi har lyckats väl. Dessutom har den gett den svenska kommittén högre status än om den hade varit en ideell förening.
Fru talman! Jag vill inte påstå att det har varit fel. Men jag vill heller inte påstå att förändringen skulle vara fel, eftersom den dessutom är föreslagen och eftersom det är en relation som är den gängse, vilket jag nyss nämnde, och som är självklar i övriga nordiska länder. Det är väl allom bekant att det har funnits en del bekymmersamma relationer. Men jag vill inte alls påstå att detta på något sätt skulle vara orsaken till att utredningsförslaget nu föreligger. Jag höll på att säga: i vilka relationer finns det inte nu och då bekymmer? Som Karin Israelsson tog upp är det naturligtvis helt riktigt att om det finns ekonomiska felaktigheter -- eller om det nu var oklarheter -- så måste ju de som skall svara på remissen få besked om detta. Det skall jag omedelbart ta upp när jag kommer tillbaka till departementet, för det är klart att man måste få ge sina remissvar utifrån en korrekt bild.
Fru talman! Jag tackar speciellt för statsrådets senaste inlägg, vilket jag tror kommer att mötas med glädje på kommittén. Stina Eliasson nämnde barnfrågorna som togs upp i statsrådets svar om barnfrågorna. I det material som nu är ute på remiss finns också en passus där det står att det krävs mycket kunskaper hos den som skall sitta med i en sådan här kommitté men däremot inte barnkunskap. Det står specifikt nämnt som en kunskap som man inte behöver ha för att sitta med i Unicefkommittén. Nu är detta, som sagt var, ute på remiss. Vi får väl hoppas att remissinstanserna uttalar att detta har sin betydelse. Det skulle dock vara till stor glädje för oss om statsrådet ville uttrycka detta som en viktig fråga för FN:s barnfond.

Fru talman! Under det arbete som nu pågår handlar det om att verkamheten som sådan inte får störas. Men för mig känns det ändå som att detta skulle kunna bli resultatet, om det inte står klart vem det är som skall leda verksamhten efter den 1 juli, då mandatperioden utgår för nuvarande styrelse. Det vore bra att också få en synpunkt på detta.
Fru talman! Låt mig först till Margareta Israelsson svara att enligt mitt synsätt står inte kompetens om barn och barns villkor på något sätt i motsatsställning till annan kompetens. Det är naturligtvis angeläget att vi får en djup styrelsekompetens i barnfrågor, om man så får uttrycka det, men jag kan själv inte se något motsatsförhållande. Hur den nya styrelsen skall se ut vet jag naturligtvis inte i dag. Men det är klart att det är viktigt med en viss kontinuitet. Det håller jag med om. Jag kan inte se det rimliga i att byta styrelse, utan man får naturligtvis använda den styrelse som finns tills den nya styrelsen väljs. Det vore mycket märkligt om man försökte sig på någonting annat.

Fru talman! Karl-Erik Svartberg har frågat mig om u-krediter kan komma i fråga för Indonesien efter beslutet att förbjuda SBSI, Indonesiens fria fackföreningsrörelse. Pär Granstedt har frågat mig hur förbudet nyligen av Indonesiens största oberoende fackförbund och fängslandet av ett stort antal av dess ledare påverkar regeringens syn på frågan om u-krediter till Indonesien. Jag besvarar de två frågorna i ett sammanhang. Den svenska regeringen ser självfallet allvarligt på det ökande förtrycket av den oberoende fackföreningsrörelsen SBSI från de indonesiska myndigheternas sida. Att endast ett fackförbund är godkänt i Indonesien och att SBSI hittills förvägrats registrering som fackförbund kan vi heller inte acceptera. De aktuella händelserna motiverar en ökad bevakning av utvecklingen på det arbetsrättsliga området i Indonesien. Indonesien har jag redogjort för vid ett antal frågestunder i kammaren under våren. Vid ett av dessa tillfällen besvarade jag just en fråga om de fackliga fri och rättigheterna i Indonesien. Då beskrev jag också det stöd på MR-området som Sverige för närvarande ger, inkl. stöd till landets fria fackföreningsrörelse. Vad beträffar regeringens förslag att låta BITS bereda u-krediter för Indonesien, som nu bifallits av riksdagen, framgår klart av propositionens skrivningar att regeringen ämnar gå varsamt fram. Sålunda kommer beslut i varje enskilt fall att underställas regeringens prövning. Härvid kommer, vilket jag tidigare påpekat här i kammaren, självfallet utvecklingen på MR området att väga tungt.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det är klargörande, men jag anser inte att det är tillfredsställande. Vi får ju dagliga rapporter om hur mänskliga rättigheter och friheten för människor inskränks. Militärregeringen i Indonesien har ju stått i fokus många gånger i denna kammare på grund av ockupationen av Östtimor. Vi har kritiserat Indonesiens regering för detta. Vi diskuterade frågan om Indonesien i biståndsdebatten. Utrikesutskottet hade faktiskt skärpt kraven på möjligheten att ge bistånd, ukrediter, till Indonesien. Vi sade att vi förutsätter att regeringen kommer att verka för att demokrati och mänskliga rättigheter skall respekteras. Vid tiden mellan debatten och beslutet som fattades veckan efter slog den indonesiska regeringen till och förbjöd den oberoende fackliga rörelsen. De vill också förbjuda arbetare att demonstrera för höjda löner. Det började den 14 industriarbetare demonstrerade för höjda löner, från ca 8 kr per dag till 35 kr per dag. Men dessa demonstrationer hindras och slås ner, och så kommer förbudet mot hela denna oberoende fackliga rörelse. Då ställer jag frågan: Är inte ett så flagrant brott mot mänskliga rättigheter orsak nog för att stoppa beredningen av u-krediter?
Fru talman! Jag vill också tacka så mycket för svaret på min fråga. Utvecklingen i Indonesien är mycket oroväckande. Det är i och för sig inte en ny utveckling, men det allvarliga är att den fortsätter i samma negativa riktning. Precis som Karl-Erik Svartberg sade, har vårt intresse när det gäller MR-frågor i Indonesien mest varit riktat mot situationen på Östra Timor, men det som nu har hänt, med aktionerna mot den fackliga rörelsen, är en påminnelse om att MR läget också i övriga Indonesien är mycket allvarligt. Utrikesutskottet markerade med extra skärpa det som i och för sig redan nämndes i budgetpropositionen, nämligen att frågan om biståndskrediter till Indonesien måste prövas med särskild noggrannhet. Vi anbefallde en särskild restriktivitet och betonade att utvecklingen på MR området måste vara avgörande. Jag drar samma slutsats som Karl-Erik Svartberg gjorde nyss, dvs. att dessa händelser representerar en utveckling som knappast kan vara förenlig med svensk biståndspolitik. Det har varit en hjärteangelägenhet, inte minst för den nuvarande regeringen, att betona MR-frågorna, och det kanske inte är en slump att biståndsministern också är MR-minister -- jag har sett det som en tydlig markering. Vi har velat framhålla att MR-frågorna måste tillmätas en större betydelse än tidigare i biståndspolitiken. Därför ligger slutsatsen nära till hands, att det som just nu händer i Indonesien blir ett hinder för bistånd i varje form från Sverige, inklusive biståndskrediter. Det vore bra att få detta bekräftat av biståndsministern.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att inte någon tror att det är av en slump som jag nu är MR minister, eller människorättsminister. Jag ser, precis som herrar Svartberg och Granstedt, detta som utomordentligt angeläget. Men det är samtidigt gränslöst svårt, inte minst när vi har med Asien att göra. Jag blir litet bekymrad när Pär Granstedt försöker göra gällande -- om jag förstår honom rätt -- att vi skulle bryta alla biståndskontakter. De biståndskontakter som vi har med Indonesien är just inriktade på att backa upp och stärka de organisationer som de facto finns där och som arbetar för större respekt för mänskliga fri och rättigheter. Det är alltså de områdena som är prioriterade, nämligen respekten för mänskliga rättigheter, politiska processer och fackföreningsfrågor. Det är just det som vi har inriktat oss på. Sedan har den skrivningen kommit in som vi har inriktat oss mera på i den här frågestunden, nämligen rätten till u-krediter. Men jag repeterar vad jag tidigare har sagt, att det icke har givits några u-krediter -- och jag är långtifrån säker på att det kommer att ges några. Om det skall ges u-krediter, skall detta i varje enskilt fall beslutas av regeringen. Det finns alltså ingen öppen dörr för u-krediter. Jag känner inte till att några sådana är under beredning eller på gång. Jag upplever, precis som herrar Svartberg och Granstedt, att det som händer är förfärande och förskräckande. Jag är överens med dem om att utvecklingen på detta område är oroväckande. Det finns en annan utveckling, som är mindre oroväckande -- om vi kan se den separat -- och det är den ekonomiska tillväxten. Jag tror alltså att man med den ekonomiska tillväxten i det långa loppet inte kommer att kunna bedriva den typ av anti-MR politik som dess värre nu bedrivs.
Fru talman! Det här var faktiskt ett bra och klargörande besked. Om jag skall försöka tolka det besked som biståndsministern, MR-ministern, gav i det senaste inlägget, betyder det att u-krediter till Indonesien inte kan komma i fråga under nuvarande förhållanden och självfallet inte heller bör beredas. Det är ju viktigt att vi tydligt markerar det som regeringen sade i budgetpropositionen och det som riksdagen uttalade genom att ansluta sig till den skrivning som utrikesutskottet gjorde, nämligen att u-krediter kräver att man visar respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är alltså Indonesiens sak att bevisa detta.
Fru talman! Jag skall till att börja med bekräfta att jag givetvis inte är emot bistånd som riktas direkt till organisationer som vill förbättra situationen för mänskliga rättigheter och demokratin och till stöd för demokratirörelsen i Indonesien. Däremot är det helt uppenbart att man måste se mycket restriktivt på insatser som skulle kunna stärka den nuvarande regimens position. Det är klart att ukrediter lätt kan få den karaktären. Jag tycker också att de markeringar som biståndsministern nu gjorde var väldigt bra. Tillåt mig också göra den tolkningen att u-krediter till Indonesien inte är tänkbara under nuvarande omständigheter. Det är värt att notera. Då är det naturligtvis inte heller meningsfullt att bereda sådana krediter, utan vi får avvakta tills läget förhoppningsvis förbättras. Det kanske skulle vara en idé, innan regeringen i framtiden tar ställning till nya u-krediter, att ta upp frågan till prövning och diskussion i Utrikesnämnden.
Fru talman! Jag kan dock inte låta bli att något vidga det asiatiska perspektivet, så att det inte är enbart Indonesien som lyfts fram vid varje tillfälle när vi talar om u-krediter och relationen till fackföreningsrörelsen. De länder för vilka vi för närvarande har öppet för u-krediter och där man kan påstå att en fri fackföreningsrörelse inte existerar, eller där verksamheten på olika sätt är kraftigt begränsad, är Kina, Vietnam -- där vi ännu inte har några krediter, men där möjligheten står till buds --, Indonesien, Egypten, Ghana och Marocko. Jag kan fortsätta att räkna upp en lång rad andra länder, där fackföreningsrörelsen sannerligen inte, och tyvärr inte, har de rättigheter som den skulle ha. Jag kan också nämna Pakistan, Thailand, Uganda och Zimbabwe. Jag gör detta enbart för att stryka under hur svårt och komplext detta är.
Fru talman! Ja, det är komplext. Om jag hörde rätt i nyhetsrapporteringen i dag, är läget för mänskliga rättigheter i världen sämre nu än det var för en tid sedan. Jag tror att det är bara 19 % av jordens befolkning som har en något så när hygglig nivå på det som vi kallar mänskliga rättigheter. Statsrådet påpekade att det finns andra länder som kränker de mänskliga rättigheterna och de fackliga fri och rättigheterna. Fackföreningsinternationalen FFI lämnar årliga rapporter om hur fackliga rättigheter kränks. Men detta hindrar inte att vi får ta direkt tag i ett så flagrant exempel som detta. Beslutet om förbud mot fackföreningsrörelsen fattades efter det att vi här i kammaren diskuterade Indonesien och innan vi fattade beslut veckan efter.
Fru talman! Det är naturligtvis riktigt att det är illa ställt både med mänskliga rättigheter och med fackliga rättigheter i väldigt många länder. När man bedömer frågan om olika typer av bistånd till Indonesien måste man göra en helhetsbedömning. Detta är ju inte det enda problemet, utan det finns en lång rad andra exempel på övergrepp mot mänskliga rättigheter i Indonesien, allra värst manifesterat i Östra Timor. Det är totalbilden och det faktum att man kan se tecken på att situationen i Indonesien förvärras som gör det hela så alarmerande. När det gäller en förstärkning av det svenska biståndet genom en introducering av nya biståndselement måste man ställa sig frågan: Är det rätt signal att trappa upp det svenska biståndet samtidigt som respekten för mänskliga rättigheter trappas ner i ett land? Jag tror att biståndsministern och jag är ense om att det är fel signal och om att vi inte skall ge den signalen.
Fru talman! Signalerna från Sveriges regering -- och jag vågar säga från Sveriges riksdag -- till Indonesiens regering är mycket entydiga. Vi ställer de krav som vi har möjlighet att ställa på att man skall respektera mänskliga fri och rättigheter. Jag håller helt med Karl-Erik Svartberg om att det är beklämmande och dystert att vi inte kan få se mer av dessa självklara rättigheter för individerna världen över respekterade på ett helt annat sätt än vad som enligt rapporteringen är fallet. Jag håller också med om att fel begångna i andra länder inte rättfärdigar att fel skall begås i ytterligare länder. Det tycker jag inte alls. Samtidigt kan vi nog vara överens om att regering och riksdag måste hålla sig med en någorlunda konsistent Asienpolitik. Det var därför som jag lyfte fram övriga länder och inte för att rättfärdiga de kränkningar som sker i Indonesien.

Fru talman! Ingela Mårtensson har frågat mig vad jag avser att göra för att offentlighetsprincipen i kommunernas verksamhet inte skall urholkas. De problem som Ingela Mårtensson tar upp i sin fråga är allvarliga. Jag har vid flera tidigare besök i kammaren, i samband med interpellationer och frågor som jag har fått, betonat att både offentlighetsprincipen och yttrandefriheten är grundläggande förutsättningar för att kunna bevara men också utveckla demokratin i kommunerna. När det gäller insatser för att öka insynen i den kommunala verksamheten vill jag peka på de insatser som regeringen har gjort beträffande insynen i de kommunala företagen. Eftersom de lagändringar på detta område som regeringen initierat ännu inte har trätt i kraft har effekterna av dessa inte märkts ännu. Det är möjligt att dessa förändringar inte är tillräckliga, och jag är därför beredd att göra vad jag kan för att ytterligare stärka både offentlighetsprincipens och yttrandefrihetens ställning. I första hand bör detta ske genom ökade informationsinsatser riktade till kommunala tjänstemän och politiker. Sådana informationsinsatser förbereds för närvarande på En annan fråga som har varit aktuell på sistone är möjligheten för medborgarna att ha insyn i de upphandlingar som sker i kommunerna. Här är det dock fråga om svåra avvägningar mellan många olika intressen, inte minst kommunernas möjligheter att göra så förmånliga upphandlingar som möjligt. Jag kommer att ge i uppdrag åt någon lämplig person att följa upp hur avvägningar mellan insyn och sekretess har hanterats i praktiken i samband med anbudsupphandlingar i kommunerna. En sådan uppföljning får också ge svar på frågan om det finns ett behov av ökad insyn i samband med kommunala upphandlingar.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Anledningen till min fråga var en artikel i Kommunaktuellt, men den kommenterar inte ministern. På Kommunaktuellt har man gjort en noggrann undersökning när det gäller brott mot offentlighetsprincipen. Man presenterar en statistik som visar att 1990 fällde JO kommuner i 14 fall på grund av brott mot offentlighetsprincipen, 1991 fälldes 19 kommuner, 1992 fälldes 24 kommuner och 1993 var det 31 kommuner som fälldes. Man kan här se en ökande trend. Det var det som jag ville att ministern skulle kommentera. Är det inte så, att det har skett en ökning av brotten mot offentlighetsprincipen? Därtill kommer att det är allt fler kommunala bolag, stiftelser och entreprenörer som sköter den kommunala verksamheten. Därmed minskar möjligheten till offentlig insyn i kommunal verksamhet. Det tycker jag är mycket oroande, och detta måste tas på allvar. I svaret hänvisar ministern till att regeringen har tagit ett initiativ beträffande de kommunala bolagen. Det är riktigt. Det var en fråga som vi tog ställning till i riksdagen. Jag tycker att man hade kunnat gå ännu längre. Det är inte bara fråga om informationsinsatser, utan också om lagstiftning. Jag skulle gärna vilja att civilministern kommenterade det som står i Kommunaktuellt. Är det inte så, att urholkningen av offentlighetsprincipen är en allvarlig trend i samhället och att yttrandefriheten faktiskt är hotad?
Fru talman! För en tid sedan hade jag kontakt med JO, eftersom det hade förekommit en del uppgifter framför allt i medier om att yttrandefriheten skulle vara hotad. Enligt de uppgifter som jag då fick var det ingenting som tydde på detta. Sedan har jag sett siffrorna i Kommunaktuellt och nu har jag också fått preciserade siffror från JO ämbetet. Det visar sig att under 1986--1993, alltså under de senaste sju åren, gjordes det när det gäller meddelarfrihet 13 anmälningar, och det blev en prickning i sju fall. Fördelningen mellan åren är att 1989 var det två fall, två fall under 1990, ett fall under 1991, ett fall under 1992 och ett fall 1993. När det gäller yttrandefriheten gjordes det 20 anmälningar, och det blev en prickning i 14 fall. Fördelningen är sådan att 1989 var det tre fall, 1990 var det tre fall, 1991 var det två fall, 1991 var det två fall och det var två fall 1993. Den slutsats som JO drar är att beträffande yttrandefrihet och meddelarfrihet kan man inte märka någon uppgång. Sedan kan det ju naturligtvis förekomma fall som inte JO-anmäls, men dessa är svåra att belägga. När det däremot gäller offentlighetsprincipen finns det tydliga belägg för att den skulle ha kränkts oftare under senare år. Där har man inte den typen av statistik som jag nu redovisade. Det är därför svårt att få fram uppgifter. Men det verkar vara en tydlig uppgång. Det är klart att det är svårt att veta vad denna kan bero på, men det får jag återkomma till.
Fru talman! Det är viktigt att ta dessa siffror på allvar. Om man ser att offentlighetsprincipen tenderar att urholkas måste man göra någonting åt detta. Jag noterade med tillfredsställelse att ministern sade att dessa siffror skall ses över. Det finns all anledning att göra detta. Sedan har det också framkommit av uppgifter i medier att det har blivit svårare för personer som är anställda i kommunerna att gå ut och yttra sig över huvud taget. Man talar om kommunala munkavlar, och det är mycket allvarligt i sig. Det är ju ingenting som kommer fram via JO. Det är snarare så, att tjänstemän lägger band på sig, eftersom de vet att de kanske riskerar sina jobb om de säger någonting, och det är också ett allvarligt problem. Det vore bra om man undersökte hur den verkliga statistiken ser ut och vad man kan göra åt problemet.
Fru talman! Jag håller verkligen med om att detta är ett allvarligt problem, inte minst debatten om att det skulle förekomma att man sätter munkavle på tjänstemännen. Jag hoppas verkligen att man går hela vägen och JO-anmäler och inte låter sig tystas. Det är så vi får reda på vad som händer. Om det verkligen begås övergrepp eller om det handlar om omdömeslöshet från framför allt politiska företrädare, måste man anmäla detta. Jag håller med om att man skall ta detta på allvar. Jag tror också att debatten i sig är viktig. I och med att debatten förs blir det en påtryckning. Nu skall vi alltså ordentligt utreda utvecklingen när det gäller offentlighetsprincipen och försöka få ett svar på varför det har skett kränkningar. Det kan vara så att det finns tjänstemän som inte riktigt kan det här. Det har skett en hel del förändringar i kommunerna, och man vet kanske inte riktigt vad som gäller.
Fru talman! Det låter bra att man skall ta sig an dessa problem. Jag tycker att man helt enkelt skulle göra en utredning om kommunal offentlighetsprincip. Det har jag motionerat om. Det kommer att behandlas i samband med förslaget om lokaldemokrati. Jag tycker att man i den utredning som gjordes inte tillräckligt betonade de problem som uppstår när den kommunala verksamheten förändras i och med att en del verksamheter överförs i bolag, stiftelser, entreprenad osv. Jag tycker att det vore värdefullt om man, när man nu tar sig an frågan ordentligt, inte bara såg på när någon har blivit fälld eller anmäld för JO utan också på vad det innebär att verksamheter förs in i andra former. Det kan inte vara så att lokala beslutsfattare skall ta ställning till i vilken utsträckning offentlighetsprincipen skall gälla. Den måste gälla generellt, och den måste vi värna.
Fru talman! Lagstiftningen är oerhört tydlig på det här området. Vi har en myckat klar lagstiftning när det gäller offentlighetsprincipen. Därför tror jag att det mer handlar om att alla som har att hantera de här frågorna måste få kunskap om vad som gäller. Man kanske inte alltid har det. När det gäller att lämna ut handlingar t.ex. har det rått en del osäkerhet om huruvida det också gäller faxmeddelanden, meddelanden som sänts via elektronisk post osv. Det behöver vi reda ut och informera om, men vi följer också självklart utvecklingen hela tiden för att se om det skulle behöva göras någon större förändring. Vi kommer också att sätta i gång ett arbete för att utvärdera och följa upp kommunernas arbete på ett tydligare sätt, så att vi kan informera riksdagen årligen om vad som händer. Där ingår denna fråga som en viktig del.
Fru talman! Jag vill till slut åter ta upp frågan om det förändrade sättet att bedriva kommunal verksamhet. Jag tycker att man i utredningen om lokaldemokrati inte tillräckligt såg på offentlighetsprincipen. Man kom fram till att den får bestämmas på lokal nivå. Jag tycker inte att offentlighetsprincipen är någonting som man får tolka och komma överens om på lokal nivå. Det kan bli så att det inverkar på vilken offentlighet som gäller myndigheters handlingar inom kommunal verksamhet vilken majoritet det blir efter valet. Jag vädjar än en gång att ni, när ni på departementet skall se över dessa frågor, också funderar över om man helt enkelt inte borde tillsätta en utredning så att vi garanterat får en offentlighetsprincip som också gäller för kommuner och landsting.
Fru talman! Jag måste säga att jag inte riktigt förstår vad Ingela Mårtensson menar när hon säger att det skulle ha framgått av det förslag som jag lagt fram att offentlighetsprincipen skulle få gälla från kommun till kommun, att man skulle kunna ha olika regler. Det kan jag inte alls hålla med om. Som jag sagt tidigare är det otroligt klart uttryckt i lagstiftningen vad som gäller i fråga om offentlighetsprincipen. Det råder faktiskt ingen tvekan, det står tydligt i lagen. Vi var inne på handlingarnas offentlighet i kommunala bolag. Vi gick i vårt förslag längre än Lokaldemokratikommittén. Den hade föreslagit att man vid 90 % ägande skulle ha skyldighet att tillämpa offentlighetsprincipen. Vi gick ända ner till 51 % ägande. Där har vi alltså gått längre än vad som föreslogs av kommittén. Min inriktning har hela tiden varit att försöka utveckla insyn och offentlighet.

Fru talman! John Andersson har frågat mig om jag är beredd att vidta nödvändiga initiativ så att licensavgifter för jaktradio slopas. Riksdagen har lagt fast att kostnaderna för Postoch telestyrelsens verksamhet skall täckas med avgifter som uppbärs för statens räkning, med undantag för vissa samhällsåtaganden. Det ekonomiska målet för styrelsen är full kostnadstäckning. Varje avgiftsområde skall bära sina egna kostnader utan korssubventionering. Jaktradion är tills vidare tillståndspliktig, och avgiften för sådan radio har ökat från 80 kr per sändare och år till 230 kr per sändare och år. Detta blir följden av att varje avgiftsområde numera skall bära sina egna kostnader. privatradioanvändare. Myndigheten har dock valt att behålla tillståndsplikt för jaktradio eftersom stora grupper av jaktradioanvändare önskat begränsa tillströmningen till jaktradiofrekvenserna. Jag har emellertid erfarit att Post och telestyrelsen är beredd att ompröva tillståndsplikt om majoriteten jaktradioinnehvare inte prioriterar den bättre framkomlighet på bandet som tillståndsplikten innebär.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Eftersom kommunikationsministern är en sann vän av avreglering väntade jag mig självfallet ett positivt svar. Den företagna avgiftshöjningen är närmast att jämföra med ocker som det saknas motiv för. Jag vill kommentera svaret något. Det som kallas jaktradio är egentligen privatradio. Tre olika band har varit upplåtna för kommunikation -- apparater på 27 MHz-band, 31 MHz-band och 155 MHzband. Vid årsskiftet fanns det 6 400 licenser för 155 MHzband. Det är den gamla jordbruks och skogsbrukskanalen som uppläts förra året. Det finns 22 000 licenser för apparater på 31 MHz-band och hela 96 500 tillstånd för 27 MHz-band. Det är licenser för 27 MHz-band som nu har slopats. Jag minns inte hur många kanaler som är upplåtna åt jaktändamål när det gäller frekvensen 27 MHz. När det gäller 31 MHz är det sex kanaler. Jägarna får välja mellan dessa sex kanaler. Man blir inte tilldelad av Post och telestyrelsen. Då det gäller frekvensen 155 MHz finns det endast två kanaler. Jag begriper inte hur man kan säga att tillströmningen till dessa frekvenser skall begränsas och att man har velat prioritera en bättre framkomlighet. Det blir ingen bättre framkomlighet. Jaktlagen får sinsemellan komma överens om vilka kanaler man skall sända på och vid vilka tider för att undvika kollision i luften. Resonemanget håller alltså inte. Jag noterar självfallet att man är beredd att ompröva tillståndsplikten. Jag tar det helt enkelt som ett löfte.
Fru talman! Jag noterar i John Anderssons fråga att han säger att tillståndet förra året kostade 68 kr per år och gällde för flera apparater. Det han då talade om var privatradio. Privatradio kostade förra året 68 kr, och man kunde ha hur många apparater som helst på en licens. Där har det inte genomförts en sådan prishöjning att man kan tala om -- som John Andersson -- ocker som saknar motiv. Där har nämligen Post och telestyrelsen helt och hållet slopat kostnaden. Om John Anderssons jaktlag förra året använde sig av jaktradio fick de betala inte 68 kr utan i runda tal 80 kr gånger 25, alltså ca 2 000 kr. Begreppsförvirring finns uppenbarligen i frågan. Vad som nu har hänt är att det krävs ett tillstånd per apparat. Precis som jag säger i mitt svar säger Postoch telestyrelsen att om fler och fler jaktradioinnnehavare inte prioriterar en så strikt kontroll som tillståndsplikten innebär, är man beredd att slopa den. Därmed skulle kostnaden också för banden totalt försvinna.
Fru talman! Det är alltid svårt att i en kort fråga redovisa hela sanningen. Jag utgick från att tillstånden avseende apparaterna för 27 MHz kostade 68 kr per år, och det finns 96 500 sådana apparater. Man fick dessutom ha flera apparater på samma tillstånd. Jag hade ett tillstånd för hela jaktlaget avseende denna frekvens. Vi gick tidigare över till apparater för 31 MHz eftersom det är bättre framkomlighet med dessa. Men att söka tillstånd är ju bara en formell sak. Man får sig då sex kanaler tilldelat, som man får hålla sig inom -- jag minns inte hur många kanaler det var för 27 MHz. För ett jaktlag om 25 man blir den årliga kostnaden 5 750 kr, detta för att använda kommunikationsradion endast några dagar eller någon vecka, som det kan handla om. Det är väl helt orimligt. Det sker nämligen ingen som helt fördelning av kanalerna. Det handlar alltså inte om något jobb för Post och telestyrelsen att fördela kanaler. Att man får ett tillstånd för innehav av en sådan apparat är bara en formell sak.
Fru talman! Låt oss konstatera att John Anderssons jaktlag förra året hade en kostnad av 68 kr för 25 apparater. Den kostnaden är i år 0 kr, om man håller sig kvar på 27 MHz-bandet. Om man däremot vill ha den bättre framkomligheten, som bl.a. kommer av att det kostar betydligt mer att ha en utrustning på just den frekvensen, kommer kostnaden att öka. Nu är det alltså jaktradioägarkollektivet som får avgöra om man skall ha en radio med tillståndsplikt och därmed denna höga kostnad, eller om man vill ha en radio utan tillståndsplikt och därmed kanske få en något sämre framkomlighet under de korta veckor som man utnyttjar den.
Fru talman! Jag har svårt att förstå varför det skall behöva kosta Televerket 80 kr per apparat och år, om jägarna använder 31 MHz-bandet i stället för 27 MHz-bandet. Det finns ingen kostnad i något fall. Det är ju bara en vanlig liten kommunikationsapparat som hörs två tre kilometer. Det är räckvidden för en sådan apparat. Vari ligger kostnaden för Post och telestyrelsen vid en användning av 31 MHz-bandet?
Fru talman! Administrationen av tillståndsplikten för jaktradiolicenser drar denna kostnad. Det är bara att konstatera. John Andersson är välkommen att ta kontakt med Post och telestyrelsen; dess redovisning är fullständigt offentlig. John Andersson kan då se hur kostnaderna fördelar sig. Detta drar en självkostnad. Den kostnaden försvinner emellertid om man inte vill ha apparat med tillståndsplikt. Men då riskerar man samtidigt att fler väljer den kanal som följer med en sådan apparat, och därav följer en sämre framkomlighet. Det valet ställs nu Sveriges jägarkollektiv inför.
Fru talman! Om man slopar tillståndskravet för apparater för 31Hz försvinner också kostnaden. Vi kan hoppas att så sker. Mig veterligen är det ingen jägare, eller jägarorganisation som har krävt denna tillståndsplikt. Ute i skogen tvingas ju ändå jägarna att försöka samordna, så att man inte kolliderar med varandra. Om räckvidden inte övergår en mil i sändning kan det inte handla om några större problem. I varje fall finns det inga som helst uppgifter för Post och telestyrelsen som motiverar att man tar betalt för licens för dessa kommunikationsapparater.
Fru talman! Om de uppgifter som John Andersson lämnar stämmer, talar mycket för att tillståndsplikten kommer att avvecklas.

Fru talman! Hans Göran Franck har frågat om regeringen är beredd att verka för lösningar som undanröjer hälsorisker för de boende på grund av starkströmsledningar. Bakgrunden till frågan är att det genom stadsdelen Bergshamra i Solna kommun går en 220 kV-ledning som ägs av Stockholm Energi AB. De ledningar som bl.a. korsar Bergshamra är viktiga för Bergshamra av staten. De nu diskuterade ledningarna i Bergshamra var då redan byggda. Kommunen har därefter, med den praxis som gällde då, exploaterat marken. Det finns ett antal bostadshus uppförda i nära anslutning till ledningarna. Kommunen ställer i dag krav på en annan sträckning och förläggning av ledningarna. Stockholm Energi AB ansökte år 1985 om tillstånd att överta Stockholms kommuns koncession på de befintliga ledningssträckorna. När sådan koncession lämnades redovisade regeringen att frågor om markanvändningen borde behandlas i fortsatta överläggningar mellan kommunerna och Stockholm Energi AB. Regeringen uppdrog åt dåvarande Statens energiverk att, i samråd med berörda kommuner och Stockholm Energi AB, att överväga det fortsatta behovet av ledningarna och att undersöka möjligheterna till förändringar av ledningarna som ändrade sträckningar och förläggning i marken i täta bebyggelseområden. Energiverkets redovisning skulle finnas som ett underlag vid en förnyad prövning av koncessionen för ledningarna år 2000. Enligt vad jag har erfarit förs för närvarande överläggningar mellan Stockholm Energi AB, som koncessionsinnehavare av ledningen, och Solna kommun, som markägare. Ett flertal alternativ till sträckning och förläggning av ledningarna har diskuterats. Överläggningarna har ännu inte resulterat i någon lösning av frågan. I Sundbybergs kommun, som är en grannkommun till Solna, har dock en sträcka av den aktuella ledningen genom stadsdelen Hallonbergen flyttats. Frågorna om en förändrad ledningssträckning under löpande koncessionstid är en fråga för ledningsinnehavaren och berörda markägare. förändring av gällande koncessionsvillkor torde förutsätta överenskommelse mellan ledningsinnehavaren och övriga intressenter. Sådana överläggningar förs som ovan nämnts för närvarande. Några särskilda åtgärder från regeringen är inte aktuella. Jag vill i sammanhanget nämna att regeringen den 1 juli 1993 gav utredningen, N 1992:04 för översyn av lagstiftningen på elområdet m.m., tilläggsdirektiv att analysera behovet av kompletterande regler beträffande relationerna mellan ledningshavaren och andra intressenter samt i förekommande fall lämna förslag till sådana regler.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för det utförliga svaret på min fråga. Detta är något som oroar befolkningen i mycket hög grad i hela Solna och även i kringliggande områden. Det är stor uppslutning på de möten där det är fråga om att ge information och där det rör sig om oppinionsbildning i denna fråga. Även inom Stockholms Energi AB har man förstått att detta är ett allvarligt problem. Man har också kommit med förslag till lösningar som ännu inte tillgodoser de krav som är ställda. Det har dock talats om att man skall finna mindre farliga lösningar. Men det vill man inte godta från Solna kommuns sida. Statsrådet nämner i sitt svar att man skulle undersöka möjligheterna till förändringar av ledningarna. En sådan undersökning är nu genomförd av Vattenfall. Den visar att det är tekniskt möjligt att gräva ned ledningen i sjökabel och tunnel, utan att det behöver bli en stor ekonomisk belastning. På den punkten är det alltså klart. Överläggningarna har ännu inte lett till resultat. Jag uppfattar ändå statsrådets svar på det sättet att det är av avgörande betydelse när det gäller fortsatt koncession att man har fått en miljövänlig lösning. På det viset kan detta svar utgöra en signal. Men det gäller att inte bara ge denna signal. Det rör sig ju trots allt om ganska hårda förhandlingar i denna fråga. Därför behövs det från statsmakternas sida alla tänkbara påtryckningar för en god lösning.
Fru talman! Jag kan försäkra Hans Göran Franck att vi tar frågan på stort allvar -- därav tilläggsdirektiven till utredningen. Det finns kostnadsberäkningar på det förslag som Hans Göran Franck redovisade om ändrad ledningsdragning. Det är fråga om utomordentligt stora belopp. Det rör sig om ungefär 700 miljoner kronor. Jag kan väl förstå att såväl Solna kommun som Stockholm Energi AB tycker att det är mycket. Jag har även inhämtat uppgifter om det arbete som pågår. För närvarande sker det experiment med nya typer av ledningsstolpar. De skall kunna dra ned magnetfälten till en tiondel av den storlek de har nu. Lösningen bygger på att överföringen delas upp i fem olika faser med en speciell konfiguration som därmed tar ut varandra. Vi följer självfallet de fortsatta förhandlingarna med stort intresse, men även den fortsatta utvecklingen. Det är inte bara i Bergshamra och Solna som problemen finns.
Fru talman! Den tekniska lösning som Vattenfall har presenterat ger vid handen att det rör sig om vida lägre kostnader än vad statsrådet nämnde. Den lösning som Vattenfall har presenterat är en lösning som innevånarna i Solna, liksom Solna kommun, kan godta. Jag vill i det här sammanhanget nämna att det råder fullständig partipolitisk enighet i Solna om att den lösning som Vattenfall har lagt fram är den enda egentliga goda lösningen. Det är verkligen angeläget att regeringen på ett så aktivt sätt som möjligt verkar för att ytterligare markera vikten av att det för att få fortsatt koncession är nödvändigt att vidta de miljövänliga åtgärder jag efterlyser.
Fru talman! Jag vågar säga att vi redan har markerat vikten genom det sätt departementet har agerat. Vi följer ärendet mycket nära, och vi följer arbetet på att utveckla alternativa lösningar respektive undersökningarna av effekterna av den typen av magnetfält. Jag skulle bli glad om Hans Göran Franck har rätt i att detta arbete kan göras till betydligt lägre kostnader. De uppgifter jag har fått tyder på högre kostnader.
Fru talman! Jag har redan sagt att jag uppfattar svaret som delvis positivt. Men det är klart att vi som bor i Solna är angelägna om att det skall bli ännu mera aktiva åtgärder. Jag vill i det här sammanhanget nämna att en avreglering sker inom elenergiområdet. Det gäller just i denna situation att vara aktivt verksam, därför att det finns företag som spekulerar och kan göra oskäliga vinster. Detta bör beaktas. Vidare var det lagstiftningsfrågan. Kan statsrådet tänka sig att det blir en förändrad lagstiftning och/eller ett ekonomiskt stöd för att nå miljövänliga lösningar?
Fru talman! Elavregleringen innebär ingen avreglering av monopolförhållandet i fråga om linjekoncessioner, utan det är fråga om en omreglering med mycket klar och entydig monopolkontroll där det inte skall bli möjligt att ta ut oskäliga vinster. Däremot blir det möjligt att motivera företagen att minska sina kostnader med hjälp av en så rationell drift som möjligt. Det är vad hela elmarknadsavregleringen när det gäller linjekoncessioner syftar till, dvs. i sak är det ingen riktig förändring. Vidare var det förhållandet mellan Stockholm Energi AB och Solna kommun. Vi anser att det i första hand är en ekonomisk fråga mellan de två parterna, dvs. mellan koncessionsinnehavaren som skall ta kostnaderna för linjedragningen och linjedriften och Solna kommun som använder och äger marken. Vi vill att parterna på sedvanligt sätt skall finna en lösning.
Fru talman! Jag hoppas att statsrådet har rätt att den avreglering som kan komma i fråga inte leder till de konsekvenser som jag antydde. Jag vill i det sammanhanget nämna att jag i dag hade ett samtal med det moderata kommunalrådet Anders Gustâv. Han framförde att han var orolig på just den punkten. Jag tycker att det är viktigt att på alla sätt motverka de farhågor som kan finnas på den punkten. Fru talman! Jag hoppas att svaret som statsrådet har gett plus det ytterligare agerandet jag efterlyser skall leda till att det kan bli en hygglig uppgörelse mellan Stockholm Energi AB och Solna kommun. Hjälpen och stödet behövs från statsmakternas sida.
Fru talman! Jag förutsätter och hoppas att det blir en uppgörelse. Jag tycker att det bästa är när parterna själva kan komma överens. Det borde vara möjligt även i detta fall. Vidare var det frågan om oskäliga vinster och elavreglering. Det lagförslag som behandlas av riksdagen är mycket entydigt, dvs. det är fråga om monopolreglering och ingen högre avkastning än vad som nu gäller. Däremot skall det finnas en stark motivation för distributionsföretagen att vara så rationella som möjligt i driften av olika typer av elöverföring.

Fru talman! Ulf Melin har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att klargöra rektorers ansvar. Frågan är ställd mot bakgrund av att JO funnit anledning att uppmärksamma lärare och skolledning vid gymnasieskolor på frågan om eleverna är myndiga eller ännu står under annans vårdnad. Detta uttalande har gjorts med anledning av att en elev, som nyss blivit myndig, JO-anmält sin rektor för ett telefonsamtal till föräldern. Telefonsamtalet föranleddes av att flera elever i samband med mösspåtagningen vid en gymnasieskola i fjol var kraftigt berusade. Låt mig först säga att jag varken kan eller bör kommentera det enskilda fallet. Jag kan dock konstatera att JO inte riktat någon kritik mot rektorn. Jag vill också framhålla det ansvar som skolan har för att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Detta ansvar har skolan oberoende av om eleverna är myndiga eller ej. Skolans personal har en svår och oerhört viktig roll när det gäller att förmedla attityder och värderingar till eleverna och att medverka i utvecklingen av eleverna till ansvarsfulla medborgare. Detta har än mer än tidigare understrukits i de nya läroplanerna. I den nya läroplanen för de frivilliga skolformerna, som gäller fr.o.m. nästa läsår, har rektor dessutom ett särskilt ansvar för att föräldrar till elever i gymnasieskolan får insyn i elevernas skolgång. Vi står inom kort inför årets skolavslutningar. Det är min förhoppning att alla vuxna både inom och utanför skolan tar sitt ansvar för att få alla ungdomar att fira detta på ett värdigt sätt. Det är också min förhoppning att rektorerna känner ett särskilt ansvar och att de, om det skulle inträffa att elever uppträder berusade, vidtar de åtgärder som de bedömer lämpliga.
Fru talman! Fru statsråd! Tack för svaret på min fråga. Jag tycker att svaret är kanske litet väl diplomatiskt. Men jag kan kanske få ta ut svängarna litet mera. Det är riktigt som statsrådet säger i svaret att någon formell kritik inte har riktats mot rektorn i JO:s uttalande. Men vad jag tycker är allvarligt och olyckligt i uttalandet är att JO uppmanat rektorer, lärare m.m. att om en elev är myndig inte ta kontakt med hemmen i frågor som rör själva skolan och dess inre liv. Vi har nu fått en ny läroplan, där man tydligt definierar rektors och lärares ansvar, och jag tycker inte att man kan acceptera en signal om att om eleverna är berusade i skolan och kanske avviker därifrån kraftigt berusade, skall man inte lägga sig i det, eftersom man kan få ovett för detta. Av svaret framgår dessutom att rektor har ett särskilt ansvar för att föräldrar till elever i gymnasieskolan får insyn i elevernas skolgång. Men är då en rektor bara därför att eleven är myndig tvungen att avstå från att ringa till hemmet? Det är oerhört viktigt att i stället sända signaler som visar att vi bryr oss mer om varandra. Elever, lärare och rektor har alla ett ansvar. Det är viktigt att lyfta fram normer och värderingar och att peka på de regler som finns på skolan, som faktiskt också är en arbetsplats. Jag vill till slut ställa en tredje fråga. Skall man följa JO:s uppmaning till skolorna eller inte? Skall departementet föra ut denna signal till skolorna?
Fru talman! Låt mig bara säga att också jag blev mycket förvånad när jag läste om detta ärende. Ur allmänmänsklig synvinkel är det alldeles självklart, oavsett om man är rektor, granne eller något annat, att man reagerar om ungdomar är berusade på det sätt som det var fråga om vid den här skolan. Man hoppas och förväntar sig väl också att människor då tar kontakt med de anhöriga. Det är också så att man på arbetsplatser i dag vill att arbetsgivare, arbetskamrater och andra skall ta kontakt med de anhöriga när det finns problem att ta tag i. När man studerar detta fall, som blivit litet olyckligt, finner man, som jag påpekar i svaret, att rektorn inte fått kritik. Men JO påpekar att det är en skillnad mellan myndiga och icke myndiga elever. Det råder ingen tvekan om att det är på det viset. Men jag tror ändå att det är viktigt att försöka reda ut det förhållande som måste finnas mellan hem och skola och det samarbete som skall förekomma. Jag har för avsikt att i den information som vi skall lämna trycka på den allmänmänskliga sidan av saken. Det får inte vara så att man avstår från insatser som man tror är viktiga för att skolans övergripande målsättningar när det gäller fostran, värderingar och annat inte skall trädas för när. Det är naturligtvis en grannlaga uppgift när det gäller myndiga elever, men den här typen av konflikter mellan olika regler finns också på andra håll i regelverket. Som förälder är man skyldig att försörja en elev som går i gymnasieskolan även sedan denne har blivit myndig. Jag utgår från att de flesta föräldrar också förväntar sig att åtminstone få viss information, om något skulle gå riktigt snett för en sådan elev i skolan.
Fru talman! Det är alldeles riktigt, som statsrådet säger, att man formellt juridiskt hanterat saken rätt. Jag vänder mig inte mot att man måste skilja mellan myndiga och omyndiga. Men den uppmaning som man riktar till skolan är en tydlig signal, och jag menar att vi måste motverka den. Jag tycker att det delvis görs i svaret, men det är också viktigt att departementet via Skolverket går ut till skolorna och framhåller vilka regler som gäller och vilket ansvar som man har. Skolförvaltningen i Stockholm har fått yttra sig över JO-domen, och man framhöll då att rektorn, om hon över huvud taget inte hade ingripit, skulle ha fått kritik för detta. Jag menar att vi måste tydliggöra vad som gäller och inte gäller. Utbildningsutskottet var i går på besök i Malmö och studerade verksamhetsplanen där. I den föreskrivs att hemmen skall kontaktas om elever har hög frånvaro, även om de är myndiga. Men enligt JO domen skall faktiskt lärare och rektor inte få kontakta föräldrahemmet därför att eleven är myndig. Är det på det sättet som vi skall bry oss om våra elever? Det tycker inte jag.
Fru talman! Det är alldeles klart att detta JO yttrande gör det nödvändigt att noga fundera över en del frågeställningar som rör förhållandet mellan skolan och myndiga elever. Den signal som jag tror att det just nu är viktigt att sända ut handlar om nödvändigheten av att vuxna aktivt arbetar för att se till att skolavslutningarna genomförs på ett värdigt sätt. Jag tror att det för detta krävs en vidare syn på uppgiften än den som enbart gäller myndighetsutövningen. Ur allmänmänsklig synvinkel kan det aldrig vara fel att både förebygga och ingripa när denna typ av bekymmer uppstår. Jag tror att ett antal frågor behöver diskuteras framgent. Låt oss göra det i lugn och ro när vi begrundar de olika svar och synpunkter som kommer. Jag tror att det för allmänheten är alldeles självklart att skolan skall ta kontakt med hemmen och att man inte skall underlåta att ingripa när man uppfattar att det faktiskt behövs.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att statsrådet håller fram den allmänmänskliga aspekten. Det finns över huvud taget anledning att skapa ett nätverk i samhället i dessa frågor. Vi står nu inför en skolavslutning, vilket nämns också i svaret. På många gymnasieskolor förekommer alkoholdrycker i ganska riklig mängd, trots att i princip alla elever är under 20 år. Det finns kanske anledning att lyfta fram behovet av att se till att skolavslutningarna blir värdigare och även att de genomförs i en miljö med mindre av alkoholinslag. Det är ganska fantastiskt att sådana kan förekomma i sådan omfattning även bland elever som är under 20 år. På skolorna bedrivs ingen restaurangrörelse, där man kan få köpa alkoholdrycker, utan dessa förs dit utifrån. Det är över huvud taget inte acceptabelt. Det är bra att statsrådet i sitt svar lyfter fram dessa frågor.

Fru talman! Lena Hjelm-Wallén har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att överskridanden av myndighetsanslag kommer att upprepas. Bakgrunden till frågan är Utbildningsdepartementets överskridande av sitt departementsanslag. Lena Hjelm-Wallén pekar på att om ett sådant överskridande accepteras innebär detta ett allvarligt brott mot principerna för ramanslag. Givetvis är det inte acceptabelt att överskrida ett ramanslag. Utbildningsdepartementets anslag, som tidigare hade formen av förslagsanslag, har överskridits sedan mitten på 80-talet, inte minst under den socialdemokratiska regeringstiden. Det gällde för övrigt flera andra myndighetsanslag också. Den nya ordningen med ramanslag är ett sätt att komma till rätta med sådana överskridanden. Bestämmelserna för ramanslag innebär att anslaget inte får överskridas. Riksdagen kan dock naturligtvis besluta om att anvisa ytterligare medel på tilläggsbudget. Regeringen har i enlighet med detta underställt riksdagen frågan om ytterligare medel till Utbildningsdepartementet under innevarande budgetår. Den nya rambudgeteringsprincipen innebär också att om en myndighet ådrar sig ökade kostnader ett visst budgetår, skall de finansieras kommande budgetår. Den som orsakar ökade kostnader får också ansvaret för att genom omprioriteringar täcka dessa inom ramen för de medel som ställts till förfogande. Regeringen kommer, i enlighet med detta, att finansiera det överskjutande beloppet genom att inte utnyttja motsvarande belopp på anslag inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde, i likhet med vad som skett sedan 80-talet. Utbildningsministern har även tagit initiativ till en handlingsplan med konkreta åtgärder som han avser att vidta för att denna situation inte skall upprepas. Jag ser mycket allvarligt på bristande hantering och redovisning av användningen av statens medel. Ett uttryck för detta är, som Lena Hjelm-Wallén kanske inte uppmärksammat, att regeringen i kompletteringspropositionen för första gången redovisar vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av revisionens iakttagelser inom samtliga departementsområden. De redovisade åtgärderna är resultatet av ett systematiskt arbete från regeringens sida som skett i dialog med berörda myndigheter. Det bör därmed stå helt klart för myndigheterna att det inte lönar sig att försöka agera i strid med statsmakternas intentioner och beslut.
Fru talman! Vi kom litet längre nu, finansministern, än vi gjorde i torsdags. Jag tackar så mycket för det här svaret. Utbildningsdepartementets anslagsöverskridande som en mindre försyndelse. I dag ser hon allvarligt på bristande hantering av statens medel. Det tycker jag är mycket bättre. Finansministern är försiktig. Ändå andas svaret en viss olust över situationen. Jag förstår det. Om det skall vara någon vits med ramanslag måste man hålla sig inom dem. Jag tycker också att man skall ha stor respekt för att det är riksdagen som beviljar medel. Det är finansministern själv som har lagt fram förslaget att Utbildningsdepartementet nu skall få 20 miljoner ytterligare. Däremot står det i förslaget till riksdagen enbart om det ökade medelsbehovet. Det står ingenting om att man skall hålla inne några andra pengar. Det hade varit lämpligt att för riksdagen redovisa det i så fall. Men det finns inte ett ord om detta. Utbildningsdepartementet har inte haft några oförutsedda utgifter. Det är det inte fråga om. Man har redan från början budgeterat för ett anslag på en högre nivå än det som riksdagen har beviljat. Det framgick tydligt när statssekreteraren var i utbildningsutskottet. Jag måste fråga: Att bortse från ramanslag och medvetet budgetera för en högre nivå, är det sanktionerat av finansministern och Finansdepartementet? Om det inte är det skulle jag faktiskt återigen vilja säga att det vore bra om finansministern mer tydligt uttalade det hon hade att säga till Utbildningsdepartementets chef när detta uppenbarades och vad hon säger till andra myndighetschefer i liknande situationer.
Fru talman! Till att börja med vill jag försäkra Lena Hjelm-Wallén att några ofinansierade utgiftsökningar inte förekommer. Därför tycker jag inte att det är nödvändigt att upprepa hur det förhåller sig med innehållande av medel för enskilda poster. Det finns en generell princip som gäller alla utgiftsökningar, att inga är ofinansierade. Detta framgår med önskvärd tydlighet av hela kompletteringspropositionen. Det var bra att Lena Hjelm-Wallén nu fick klart för sig att det också gäller den här typen av utgiftsökningar. Låt mig hänskjuta frågan om mera detaljer i fråga om just den här anslagsposten till utbildningsministern. Om Lena Hjelm-Wallén vill ha en mer preciserad bakgrund till just den här utgiftsposten tycker jag att det vore lämpligare att utbildningsministern finge svara på detta. Jag förstår att statssekreteraren i Utbildningsdepartementet också har varit i utbildningsutskottet och redovisat bakgrunden. Jag kan för egen del upprepa en del av det som står i det skrivna svaret, nämligen att vi har tagit mycket bestämda grepp för att mycket bättre än tidigare, framför allt under 80-talet, ha ordning och reda på statens utgifter. Det har alltså skett mycket väsentliga förbättringar i fråga om hanteringen av skattebetalarnas pengar. Jag har t.ex. tagit initiativ till att RRV:s revisionsberättelser numera överlämnas till regeringen för hantering och reaktioner. Jag kan möjligen påminna om att jag reste denna fråga redan som ledamot av finansutskottet, under 80-talet. Men då möttes den av betydande motvilja, dvs. förslaget röstades ned av Socialdemokraterna. Hela hanteringen av statens medel har genomgått en betydande uppryckning, och en mycket mer ansvarsfull hantering är numera för handen.
Fru talman! Det är naturligtvis positivt att vi har en alltmer förbättrad budgetprocess. Vi är alla överens om det. Men så mycket mer remarkabelt blir det ju när man inom ett departement, alltså inom regeringens eget fögderi, struntar i de riktlinjer som regeringen för övrigt ger till alla andra. Det här handlar inte bara om att ett departement har fortsatt ett överskridande, utan man har accelererat i processen att spendera pengar som inte är beviljade. Man måste ändå se ganska allvarligt på en departementsledning som redan från början budgeterar för att bete sig på det sättet. Man åsamkar statsverket kostnader utan täckning i beviljade anslag. Det är ramanslag det gäller nu. Det är inte som på 80-talet, då vi kunde ändra mellan anslag. Nu är det ramanslag, som vi alla har ställt oss bakom. Då måste också trovärdigheten hos finansministern och regeringen vara bärig. Man måste hålla fast vid detta.
Fru talman! Jag kan försäkra Lena Hjelm-Wallén att ingen struntar i vad saker och ting kostar eller vilka utgifter staten har på skilda poster. Nej, minsann. Detta är en mycket seriös fråga, som är föremål för många och långa överläggningar. Jag kan bara konstatera att man i det här fallet, liksom i andra fall där det har varit tal om förslagsanslag -- då inte principen med ramanslag gäller -- ändå alltid har varit tvungen att finansiera eventuella utgiftsökningar. I det här fallet handlar det alltså om att innehålla medel inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde för att inte åsamka staten några ökade utgifter totalt sett. Det ligger också i den nya hanteringen med ramanslag, som jag nämnde i svaret, att utbildningsministern själv har tagit initiativ till att gå igenom och föreslå åtgärder som innebär att processen med överskridanden, som har pågått sedan ett tiotal år, inte återupprepas.
Fru talman! Fattas bara att utbildningsministern inte skulle ta initiativ till någon sorts handlingsplan när han överskrider sitt konto med 43 % och får någon sorts absolution för detta av finansministern. Jag är dock tveksam till om utbildningsministern kommer att få det av riksdagen.
Fru talman! Jag tycker att den här diskussionen medverkar till en positiv effekt. Frågan om ramanslag är nämligen en mycket allvarlig fråga. Den teknik som förut har funnits, med förslagsanslag på ett antal punkter, har kanske medverkat till att man inte såg fullt så allvarligt på överskridande. Den tekniken och den hanteringen är numera historia. Den nya hanteringen med ramanslag, liksom den nya mycket mer genomtänkta reaktionen på inte minst RRV:s revisionsberättelse på en rad olika punkter, innebär att myndigheterna nu är väldigt mycket mer inställda på att de pengar man har fått dem har man fått, och några ytterligare pengar finns inte. Man får inte mer pengar. I den meningen tycker jag att den här diskussionen har medverkat till det som jag ser som mycket väsentligt, nämligen en bättre kontroll än tidigare, under 80-talet, på statens utgifter.
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för det och egentligen önska henne lycka till i det här avseendet. Jag menar att det är en så pass stor oordning i Utbildningsdepartementets handhavande av medel att man inte får vara överslätande. Man måste visa att vi tar detta på stort allvar. Jag tycker dess värre inte -- i alla fall inte i de kontakter utskottet har haft med Utbildningsdepartementet -- att man har varit särskilt ödmjuk i den här frågan.
Fru talman! Låt mig upprepa det som gäller mitt ansvarsområde, nämligen att det icke är acceptabelt att överskrida ett ramanslag. Det är en princip som gäller för alla regeringens myndigheter och departement. I enskilda fall finns, tycker jag, rimliga skäl att medge tilläggsanslag, i det här fallet just med hänsyn till att åtgärder håller på att genomföras på utbildningsministerns initiativ för att komma till rätta med en tioårig historia av överskridanden av Utbildningsdepartementets anslag. Det är en historia som grundlades under en mycket mindre noggrann hantering av statens utgifter under den socialdemokratiska regeringstiden.

Fru talman! Valperioden för justitieombudsmannen Jan Pennlöv utgår under innevarande kalenderår. Med anledning härav har konstitutionsutskottet berett frågan om val av justitieombudsman.

Herr talman! Kan man kompromissa om jämställdheten? Kan man ena dagen lägga fram förslag som får jämställdheten mellan könen att ta stora steg tillbaka och andra dagen försöka skyla över det med att föreslå åtgärder som i sig är riktiga ur jämställdhetssynpunkt men som måste betraktas som mindre genomgripande? Uppenbarligen försöker sig jämställdhetsminister Bengt Westerberg på detta konststycke. Vi socialdemokrater anser att regeringens proposition om jämställdheten måste ses mot bakgrund av dess politik i övrigt. Propositionen är ett utslag av att regeringen inom jämställdhetens mer lättskötta domäner försöker lägga plåster på en utveckling som egentligen kräver både operation och stödförband. Det är bara att konstatera att tre år med regeringen Bildt inneburit att kvinnornas ställning kraftigt försvagats och att det har varit och är bakslagens tid för kvinnorna. Under tre år har vi nu sett starten på ett gigantiskt systemskifte, som i flera avseenden har drabbat och kommer att drabba kvinnorna hårdast. Den borgerliga regeringens politik leder till ett samhälle med massarbetslöshet, nedrustad gemensam sektor och ökade klasskillnader, ett tudelat samhälle, ett råare och kyligare Sverige. 10 % av alla jobb i Sverige. Det betyder enligt OECD att tre gånger så många arbeten förvinner här som i länderna i EU. Över 600 000 människor står nu utan arbete. Deltidsarbetslösheten ökar. Förvärvsfrekvensen sjunker för både kvinnor och män. 139 000 kvinnor har lämnat arbetskraften på två år. Detta är ett förödande betyg för regeringen. Varje människa, oavsett kön, skall ha rätt att leva sitt liv i frihet och oberoende. När 13--14 % av arbetskraften saknar ett riktigt jobb är detta det verkliga hotet mot kvinnors ställning i samhället. Ett eget arbete med en lön som går att leva på är grunden för vår frihet och vårt oberoende, på samma sätt som det är det för männen. Massarbetslösheten är därför ett dråpslag mot jämställdheten och välfärden. Sambandet mellan den gemensamma sektorns omfattning och kvinnors ställning i samhället är odiskutabelt. För jämställdheten i arbetslivet är en välutbyggd och väl fungerande gemensam sektor av avgörande betydelse. Regeringen räknar med att försvann 68 000 jobb. Detta innebär att den gemensamma sektorn minskar med över 100 000 arbeten under dessa tre år. Ytterligare 60 000 jobb skall bort till 1998. Det är en nedmontering av det gemensamma som inte bara motiveras av den ekonomiska krisen utan som också sker av ideologiska skäl. Privatisering och minskad gemensam sektor är ett mål i sig för regeringen Förslaget om s.k. pigavdrag är en logisk följd av regeringens synsätt. Den som inte har råd att anlita hemhjälp skall med sina inbetalda skatter subventionera hemhjälpen för dem som har det bättre ställt. Segregationstendenserna är redan tydliga inom bostadsområdet, skolan och barnomsorgen. De skall nu fortsätta på arbetsmarknaden genom ett system med ett lågavlönat, privatanställt tjänsteproletariat, sannolikt till övervägande del bestående av kvinnor. Regeringen försämrar arbetsrätten och skapar nya tillfälliga anställningar. Avsikten är att göra den anställda mer otrygg, minska löntagarnas inflytande och stärka arbetsgivarnas ställning. I dagens läge får allt fler en lösare anknytning till arbetsmarknaden. Två av tre lediga jobb är tillfälliga anställningar. Detta tillsammans med de nya reglerna om uthyrning av arbetskraft försvårar möjligheterna för många att få ett rejält fotfäste på arbetsmarknaden. Detta gäller framför allt kvinnor och invandrare. Regeringens förslag till ny arbetslöshetsförsäkring drabbar i synnerhet kvinnor. Vilka konsekvenser som förslaget får för män respektive kvinnor har inte redovisats i regeringens förslag. Analyser är obefintliga även i detta förslag. Detta är desto mer anmärkningsvärt som regeringen i den jämställdhetsproposition som vi just nu behandlar framhåller följande: ''Förslag och beslut inom olika politikområden bör analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv för att klarlägga konsekvenser för kvinnor respektive män. Det bör ske på såväl central som regional och lokal nivå.'' I praktiken visar nu regeringen att dessa ord inte är värda någonting alls. Ett omfattande förslag att försämra arbetslöshetsförsäkringen, som i allra högsta grad berör kvinnorna, innehåller inte ett enda ord om vad förslaget innebär för kvinnor. Regeringens förslag är ett bakslag för kvinnorna på flera sätt. Eftersom många kvinnor har en sämre förankring på arbetsmarknaden kommer de i fortsättningen att få svårare att uppfylla de arbetsvillkor som regeringen föreslår. Det blir med andra ord svårare att få ersättning, vilket kommer att drabba kvinnor mer än män. Reglerna om hur normalarbetstiden skall beräknas drabbar främst dem som arbetar deltid; 90 % av dem är kvinnor. För 85 000 personer som i dag fyllnadsstämplar -- nästan alla kvinnor -- är det bara en tidsfråga innan de förlorar rätten till ersättning. Reglerna om att s.k. jämställd tid bara berättigar till en period en gång kommer främst att drabba dem som finns i aktiva åtgärder och småbarnsföräldrar. Tiden med föräldrapenning betraktas nämligen som jämställd tid. Kvinnorna är överrepresenterade i aktiva åtgärder i förhållande till män och drabbas därför mest. Detta är sanningen bakom regeringens prat om att man nu skall införa en allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det spelar ingen roll vad man kallar saker och ting -- det är innehållet som är det intressanta. Och när det gäller den nya arbetslöshetsförsäkringen är sanningen att den kommer att omfatta ett mindre antal personer samtidigt som ersättningarna kommer att bli lägre och begränsas i tiden. Sanningen är att det handlar om att spara pengar. Och de som skall betala är de deltidsarbetslösa och de som har svårt att skaffa sig fotfäste på arbetsmarknaden -- kvinnorna. Förslaget om vårdnadsbidrag är ytterligare ett slag mot kvinnorna och barnen, en medvetet gillrad kvinnofälla. Vårdnadsbidraget ger varken rättvisa eller valfrihet. Och det syftar absolut inte till att främja jämställdheten mellan könen. Det bygger inte ens på omtanke om barnen. Dessutom kostar det 3,7 miljarder och är ofinansierat! För LO:s 450 000 kvinnor som arbetar deltid blir det knappast lönsamt att arbeta. Det gäller också heltidsarbetande kvinnor i låglöneyrken. Det blir också svårare för kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden och lättare att få sparken därifrån. Redan i dag får många unga kvinnor när de söker arbete frågan om de tänker skaffa barn. Om de svarar ja är oddsen för att få arbetet låga. I och med att rätten till tjänstledighet kommer att förlängas till tre år om regeringens förslag går igenom blir det ännu svårare för unga kvinnor att få fotfäste på arbetsmarknaden. Jämställdhetspolitik får inte bara vara vackra ord och fromma förhoppningar. Den måste finnas med i all politik och inom alla samhällsområden. Det går inte att säga en sak och sedan föra en politik på olika områden som gör att jämställdhetsarbetet går bakåt. Det är ett rent hyckleri. Om regeringen säger att alla förslag och beslut skall analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv bör man väl åtminstone hitta några antydningar åt det hållet i regeringens förslag? Jämställdhetspropositionen måste ses mot den bakgrund som jag nu tecknar. Jämställdhet tycks för jämställdhetsministern och regeringen till stor del handla om chefsutbildning, lagregler och mer resurser till JämO. Det är självklart viktigt, men det finns något som är viktigare. Och det handlar om de många kvinnornas vardagliga problem. Det handlar om de kvinnor som finns inom LO, ofta i monotona jobb med låga löner. Det handlar om de kvinnor som kämpar för att få fotfäste på arbetsmarknaden. Det handlar om de kvinnor som inte får pengarna att räcka till och som ser dagisplatsen hotad. Det handlar om de kvinnor som kämpar med förslitningsskador och inte får någon rehabilitering. Det handlar om de kvinnor som inte får den vård de behöver för sina sjukdomar och om de kvinnor som inte får någon hemhjälp trots att behoven finns. Kort sagt: det handlar om de många kvinnornas problem som hänger nära samman med vilken samhällsklass de tillhör. Klass och kön verkar vara ett okänt problem för regeringen. Dessa kvinnor vill ha ett jobb som de kan försörja sig på, ett jobb som inte sliter ut kropp och själ. De kämpar för att få fotfäste på arbetsmarknaden och ser nu tryggheten hotas av en försämrad anställningstrygghet, en sämre a-kassa och en sämre arbetsskadeförsäkring. De ser sina möjligheter till förvärvsarbete minska genom nedskärningar i den gemensamma sektorn, höjda dagisavgifter och en rekordhög arbetslöshet. De känner att deras arbete inte är något värt när vårdnadsbidraget gör att det inte lönar sig att förvärvsarbeta. De ser männen komma in först till läkaren och resurserna till företagshälsovården försvinna. De ser att männen får en allt större del av hemtjänsten och av andra gemensamma resurser. Folkhälsorapporten, som publicerades i fredags, visar ett ökande gap vad gäller hälsan mellan olika socioekonomiska grupper. Med andra ord: den visar att hälsan är klassrelaterad och att klasskillnaderna ökar framför allt mellan kvinnor. Med en regering vars politik slår hårdast mot dem som står längst ner på klasstrappan, arbetarkvinnorna, förvärras situationen för dessa oavbrutet. Var finns de i jämställdhetspropositionen? Skall de ta pigjobb och sänka sina löner för att få jobb, eller skall de stanna hemma vid spisen? När kommer reformerna för dessa kvinnor -- den överväldigande majoriteten av Sveriges kvinnor? Det är detta vi socialdemokrater menar med vår kritik av regeringens jämställdhetsproposition. Den är i vissa delar bra, men allt faller platt till marken när regeringens politik i övrigt -- i de delar som har genomgripande och avgörande betydelse för människors liv -- direkt motverkar jämställdhetsarbetet och hotar kvinnornas ställning i samhället. Vi har väntat länge på att se något initiativ från regeringens sida inom jämställdhetsområdet. Det började storstilat i regeringsförklaringen 1991. Då sades det att den höga förvärvsfrekvensen bland kvinnor är en viktig tillgång för Sveriges ekonomi och att jämställdhet är ett centralt mål som kräver uppmärksamhet när arbetslösheten växer. Det var det rakt motsatta som hände. I regeringsförklaringen hösten 1993 hade regeringen även i ord övergivit det som man i handling för länge sedan hade övergivit. Det fanns inte ett ord om jämställdhet. I riksdagsdebatterna har det däremot hela tiden hänvisats till att det i jämställdhetspropositionen kommer att hända saker. I den skulle förslagen komma. Det är bara att konstatera att de konkreta förslagen inte heller denna gång har motsvarats av de vackra ord som har föregått propositionen. Varken de konkreta förslagen om ändringar i jämställdhetslagen eller om anslagen till jämställdhetsområdet är tillräckligt långtgående. Därför finns det till detta betänkande en rad reservationer från oss socialdemokrater. När det gäller förändringarna i jämställdhetslagen anser vi att orsakerna till löneskillnaderna inte bara skall kartläggas, utan de skall också analyseras. Om inte det görs blir det ett arbete som stannar av halvvägs. Därigenom försämras möjligheterna att förändra de förhållanden som kartläggningen av löneskillnaderna är avsedd att rätta till. Detsamma gäller den begränsning av kartläggningsskyldigheten som den borgerliga majoriteten vill införa. Det är en begränsning som skulle undanta ett stort antal arbetsplatser från kartläggningen, framför allt inom den privata servicesektorn där många kvinnor har sitt arbete. Dessutom borde det vara en självklarhet att den som anser sig otillåtet lönediskriminerad skall ha rätt att, av arbetsgivaren, få en skriftlig uppgift om lön eller andra anställningsvillkor och de faktorer som har påverkat lönen. Utan en sådan regel i lagen blir det svårt att kontrollera om en viss lön strider mot lönediskrimineringsförbudet. Vi anser också att regeringen borde återkomma till riksdagen med förslag som skulle innebära att det vid bedömningen av otillåten lönediskriminering skulle vara möjligt att jämföra arbetsuppgifternas lönesättning hos någon annan arbetsgivare inom samma bransch. Lagreglerna har annars ett begränsat värde eftersom de endast avser jämförelser hos samma arbetsgivare. Vi socialdemokrater anser att anslagen till JämO bör utökas ytterligare utöver regeringens förslag. Vi anser också att anslagen till de politiska kvinnoorganisationerna, kvinnojourerna -- ROKS -- och RFSU bör utökas -- detta mot bakgrund av det betydelsefulla arbete som dessa organisationer utför. Anmärkningsvärt är också att det i jämställdhetspropositionen helt saknas förslag som omfattar invandrarkvinnorna. Även i denna del har vi en reservation. Vi ställer upp på regeringens förslag om länsexperter för jämställdhetsfrågor, men vi anser att det är nödvändigt att påpeka att dessa funktioner, om de skall vara meningsfulla, måste integreras i de i den regionalpolitiska propositionen föreslagna regionala resurscentrumen för kvinnor. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att regeringens konkreta förslag till förändringar i jämställdhetslagen, liksom anslagen inom jämställdhetsområdet, är otillräckliga och inte tillräckligt långtgående. Fru talman! Vi socialdemokrater står naturligtvis bakom samtliga reservationer, men för att minska voteringstiden yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1, 9, 10, 11, 12,

Fru talman! Låt mig börja med att be Berit Andnor om ursäkt för att jag har anmält mig till den här debatten. Jag har förstått att för Berit Andnor är jämställdhet lika med kvinnokraft och kvinnokamp. Det har ingenting med jämställdhet att göra. I min värld handlar jämställdhet om mäns och kvinnors lika möjligheter och lika villkor. Men jag är inte övertygad om att Berit Andnor delar den synen. Som förstamajtal var det dock förträffligt. Jag konstaterar lugnt och försynt att socialdemokratin har haft makten i över 40 år. Ser man till resultaten inom jämställdhetsarbetet borde man kanske vara avsevärt mera ödmjuk och försynt än Berit Andnor. Resultatet är i sanning litet. Beklämmande nog, Berit Andnor, har jag aldrig mött så mycket manschauvinism och så många mulliga mansgrisar som just inom Berit Andnors s.k. klasser. Där har jag hört de värsta diskussionerna och haft de största problemen att övertyga. Sopa gärna rent framför egen dörr först! Upplysningsvis, arbetslösheten har faktiskt drabbat männen värre än kvinnorna. Om Berit Andnor inte litar på mig kan hon gärna fråga Göte Fru talman! Det råder en bred politisk enighet -- jag skulle nästan vilja säga total enighet -- om de grundläggande principerna i jämställdhetspolitiken, även om det finns de som försöker göra gällande annat. Jag vågar påstå att det nästan är en självklarhet för samtliga partier att män och kvinnor skall ha lika möjligheter till utbildning och naturligtvis lika lön för samma jobb. Det är en självklarhet, och jag skall inte gå vidare in på det. Jag håller med om att det finns en del problem kvar att lösa. Men låt oss diskutera strategin för hur vi skall lösa dem. Vi är i grunden överens. I grunden välkomnar vi också propositionen. Vi är överens när det gäller 90 % av den. Det finns dock 10 % där vi har en annan uppfattning. Det gäller delvis strategier, men det gäller också att vi saknar ett djup. Jag skulle vilja likna jämställdhetsdebatten vid ett isberg. 90 % av problemen syns inte. Det enda som debatteras är det som syns. Därför blir debatten ofta mycket ytlig, även här i kammaren. Jag gjorde ett allvarligt försök i den allmänpolitiska debatten -- naturligtvis misslyckades det -- att få till stånd en litet djupare diskussion kring jämställdhet. Vad är jämställdhet? Hur ser ett jämställt samhälle ut? Jag kan inte påstå att debatten gav mycket till svar. Förvisso har vi brister så till vida att det inte är lika lön och lika möjligheter, men de problemen är så tydliga. Därmed är de mycket lättare att angripa. Jag skulle därför vilja fokusera debatten på de litet djupare dimensionerna. Jag vill gå utöver ''plakatargumenten'', som jag kallar för symmetri. Det anses att problemet är löst när det är 50-50, hälften män och hälften kvinnor, delad makt och delat ansvar. Men det är inte så. Vi kan ta bankerna som exempel. I bankerna är könsfördelningen bland de anställda redan 50-50. Skulle man på bankerna vara mer jämställda än på sjukhusen, daghemmen eller i grundskolan där man har en enorm kvinnodominans? Jag hävdar att man inte är ett dugg mera jämställd på banken. Då dyker frågan upp varför det inte är så. Den frågan tycker jag är mycket mera intressant att diskutera. För oss innebär jämställdhet också att man bejakar kvinnlighet och manlighet. Man måste våga analysera och diskutera skillnaderna. De är ofta stora, men dess värre är de okända för många, även för dem som deltar i debatter. Fru talman! Låt mig ta ett konkret exempel som jag tycker är illustrativt. Exemplet kommer från försvarsmakten -- en totalt mansdominerad värld, en machovärld som under sekler har byggts upp av män. Den är uppbyggd av vapen, muskler och teknik, som verkligen är sinnebilden för manssamhället. Försvaret var ett av de första områden där man verkligen gav sig på jämställdhetsfrågan på ett mera kvalitativt och fördjupat sätt. Man gjorde stora, lyckade satsningar för att få in flera kvinnor, t.ex. kvinnliga officerare. Man konstaterade mycket riktigt att efter en tid slutade kvinnorna. Militärer är bra på analys och forskning. De gjorde naturligtvis vad varje logiskt tänkande människa skulle göra i ett sådant läge. De började undersöka vad det beror på. Jag skall inte gå in på någon fördjupad beskrivning av resultaten. Man upptäckte bl.a., vilket i och för sig inte är överraskande för dem som jobbar med sådana här frågor, att de kvinnor som kom in försökte ''bli'' män. Det är ganska naturligt i den miljön. Däri ligger en del av problemet. Det accepterade inte männen. Dessa kvinnliga officerare fick, förlåt fru talman, ett rent helvete. Är man klok försöker man ta sig ur det. Det har gjorts studier och man har jobbat vidare med frågan. Det har t.ex. konstaterats att vid plötsliga förändringar är den första frågan män ställer sig: Vem har beslutat det här? Men det är inte den första fråga kvinnor ställer sig. Kvinnor undrar: Varför skall det förändras? Redan på detta enkla plan har vi en av förklaringarna -- det finns många, många fler -- till varför det händer så olika saker och varför det blir så fel. Män tenderar t.ex. att acceptera hierarkier. Om det bara är rätt chef som har beslutat så lyder man och ställer in sig i ledet. Det är en trygghet. Tack och lov är kvinnor klokare än så. De accepterar inte hierarkier med automatik. Kvinnor är mycket bättre på nätverk. Nätverk är hotande för män, och så uppstår det problem. Jag menar att det här finns kvalitativa dimensioner inom jämställdhetsarbetet som vi över huvud taget inte diskuterar. Inom försvarsmakten jobbar man med det här. Man har naturligtvis satt in ett omfattande åtgärdsprogram och har en mycket kraftfull utbildning där man går in för att stötta och utbilda både kvinnor och män. Man slår mycket klart fast i utvecklingsprogrammen att även inom försvarsmakten måste kvinnor förbli kvinnor och våga bejaka sin kvinnlighet. De måste lära sig hur de fungerar som kvinnor och hur män fungerar. Detsamma gäller för män. Då börjar det faktiskt kunna fungera mycket bra. För många som inte känner till så mycket om försvarsmakten är det kanske en paradox att man där ligger mycket långt framme på detta område. Man anlitar mycket riktigt t.ex. Gunnilla Masreliz Steen, som är utomordentligt kunnig på det här området. Försvarsmakten ligger också långt framme när det gäller ledarskap. Den är inte den gamla, hiearkiska lydarorganisationen som många fortfarande tror. Om man ser på det politiska systemet, finner man att vi inte har lärt oss någonting. Titta bara på riksdagen. Vi klarar inte ens av att föra en jämställdhetsdebatt med någorlunda balans. Jag välkomnar Hans Andersson i sammanhanget. Det är roligt. Det är han och jag, och resten av debattörerna är kvinnor. Så ser det ut varenda gång. Mina vänner, kan ni inte börja städa i era egna partier och försöka aktiviera den andra halvan för jämställdhetsfrågorna? Fru talman! Tänk om det ställdes flera kvinnliga ''varför'' i jämställdhetsdebatten. Det vore ett framsteg för jämställdheten. Jag vill ta ytterligare ett exempel som gäller de djupare dimensionerna. Ett problem som håller på att bli alltmera akut är att tekniska och naturvetenskapliga utbildningar väljs av alltför få studerande ungdomar. Varför? Det visar sig att mycket forskning tyder på att det faktiskt bl.a. beror på kvinnodominansen i förskola och grundskola. Traditionellt har inte kvinnor en teknisk/naturvetenskaplig inriktning. Detta påverkar ungdomarna. Man konstaterar nu att det kanske är lärarutbildningen och skolan som är den viktigaste faktorn i fråga om jämställdheten. Jag skall hoppa över pigdebatten eftersom jag tycker att den är så beklämmande och förnedrande för kvinnor och för dem som arbetar med hushållsarbete. Jag vägrar att bemöta de billiga argument Berit Andnor försökte föra till torgs. Däremot vill jag ställa en fråga angående förslitningsskador hos kvinnor. Ja, detta skrämmer mig också. Men jag tycker att det är viktigt att ställa sig följande fråga: Är det kanske så att vissa arbeten inte skall utföras av kvinnor just på grund av att de får förslitningsskador? Det finns skillnader mellan män och kvinnor i kroppslig konstitution och fysiologi. Det är kanske direkt olämpligt med dessa jobb, men kvinnorna har i många sammanhang tvingats in i dessa jobb. De har inte haft några andra möjligheter, och så har de fått dessa förslitningsskador. Fru talman! Bl.a. mot denna bakgrund känns propositionen litet tunn och ytlig. Där finns många vackra ord, men trots allt skapar vackra ord inga förändringar. Pappamånaden har försvunnit ur betänkandet. Den var med i propositionen. Alla vet att det inte var särskilt logiskt, men den fanns med där. Logiskt hörde den hemma i den proposition som lades fram samma dag om vårdnadsbidrag, men Bengt Westerbergs prestige förbjöd att den skulle finnas med i den. Nu har inte pappamånaden hamnat i detta betänkande heller. Den hör hemma i socialförsäkringsutskottet. Jag sparar den debatten till den dag det betänkandet kommer upp i kammaren. Men kvar finns beskäftigheten som motiverar vår reservation 13. Fru talman! Vi vädjar: Låt föräldrarna vara i fred. Respektera föräldrarna som vuxna ansvarstagande människor som själva kan besluta om vem som skall sköta om barnen och när detta skall ske. Vi tycker att det är minst sagt beklämmande när politiker börjar tassa in i familjen och tala om vilken arbetsfördelning som skall råda mellan mamma och pappa. Sopa i så fall framför den egna dörren! Jag menar t.ex. de kommunala daghemmen och grundskolan. Det är politikernas sak. Dessa platser utgör en fullständig, total kvinnovärld. Ni politiker som gillar att peta: Där finns faktiskt ett område väl värt att peta i. Detta är i sanning ett problem. I stället går ni på med pekpinnarna mot föräldrarna. Vi tror inte heller att några problem löses genom att byråkratisera med länsvisa s.k. jämställdhetsexperter. Det löser inga problem. Men det kostar dyra pengar. Fru talman! Inte ens en gång JämO är expert på jämställdhet. Det är allvarlig men befogad kritik. Jag har vid flera tillfällen personligen diskuterat med och lyssnat på JämO, och jag har frapperats över okunnigheten när det gäller jämställdhetsarbetets djupare och kvalitativa aspekter. Ett exempel: JämO har vid upprepade tillfällen åkt land och rike runt och pratat om Det har inte ett skvatt med jämställdhet att göra! Jag har upptäckt den fullständiga okunnigheten när jag har försökt att förklara detta. Det skrämmer mig att det gång efter annan finns en sådan okunnighet på ett område som denna myndighet borde behärska. Däremot duger JämO bra som förstamajtalare. Där är kraven inte så höga noterade vi i måndags. Fru talman! Låt oss sopa framför egen dörr. Titta på talarlistan. Den är beklämmande ojämställd. Fru talman! Låt mig avslutningsvis yrka bifall till flera varför, till mer kvinnlighet och till våra reservationer 13 och 15.
Fru talman! Sefan Kihlberg säger att vi egentligen är överens om grunderna för detta område. Jag skall bara konstatera att jag i grunden inte är överens med Stefan Kihlberg om något alls. För mig är jämställdheten en fråga om lika rätt inom samhällets olika områden. Det handlar om rättvisa och demokrati. Jag har i mitt inlägg beskrivit vad som har hänt, vilken politik som har förts under dessa tre år och vilka konsekvenser den har fått. I början av 90-talet var den svenska kvinnan internationellt sett i en mycket stark ställning. Jag har pekat på att denna mycket starka ställning som svenska kvinnor har haft riskerar att försvagas. Stefan Kihlberg har flera gånger uppmanat alla andra partier att städa och sopa framför egen dörr. Jag tycker att det vore lämpligt om Stefan Kihlberg började med sitt eget parti. När nydemokraterna kom in i riksdagen visade det sig att av 23 riksdagsledamöter -- eller 25, jag kommer tyvärr inte exakt ihåg hur många de är just nu -- är ytterst få kvinnor. Ny demokrati består enbart av män. Att Stefan Kihlberg råkar vara här och delta i debatten i dag är absolut inget betecknande för jämställdheten inom det nydemokratiska partiet. I övrigt anser jag inte att Stefan Kihlbergs osedvanligt grova påhopp är värda att bemötas.

Fru talman! Jag har ingen anledning att göra mig till någots slags försvarare av regeringen. Men jag kan tänka mig att regeringens företrädare tänker att det var väldigt vilken makt de har som på så pass få år har lyckats riva ned så pass mycket. Fru talman! Nej, det är naturligtvis inte så. Situationen är oerhört mycket mer komplex än så. Men en kort repliktid omöjliggör en genomgång. Dessutom tror jag att regeringsföreträdarna själva kan göra det. Jag försökte förklara för Berit Andnor att det handlar inte om kvinnokraft och kvinnomakt när vi pratar om jämställdhet. Det handlar förvisso om delad makt och delat ansvar, men också om respekt för män och kvinnor och att de är olika. Det är inte antalet män och kvinnor som är det avgörande. Jag har vistats i församlingar där det förutom jag själv enbart har varit kvinnor. Men jag inte uppfattat en tillstymmelse till kvinnliga argument, utan det har uteslutande varit en samling ganska rabiata argument med allt annat än kvinnligt lyssnande, relationsinriktning, ödmjukhet eller andra aspekter. Jag försökte förklara detta, men jag förstår att jag misslyckades. Jag är ingalunda stolt över den obalans vi har inom Ny demokrati. Det har jag tidigare sagt offentligt. Jag kan försäkra Berit Andnor att jag jobbar aktivt för att ändra detta. Jag noterar med tillfredsställelse att vi faktiskt har en kvinnlig partiledare. Det kanske vore något för socialdemokratin också, Berit Andnor! Vi har t.o.m. en fullständig kvinnlig dominans i partiledningen. Förste och andre vice ordförandena är också kvinnor. Vi har förvisso en mängd män som också kan prata om dessa frågor. Jag tror inte ett ögonblick att Berit Andnor litar på mig. Men jag kan försäkra att mitt engagemang och varför jag sitter i Jämställdhetsrådet faktiskt inte är för att tjäna pengar. Det är faktiskt beroende på att jag är engagerad i frågan och att jag tycker att den är viktig. Det sämsta som kan hända är när jämställdhetsarbetet bara drivs av kvinnor. Det är precis vad som är fallet i Jämställdhetsrådet. Därför tas det arbetet inte på allvar. Jag kan ha respekt för det. Jag tycker att man med fog kan rikta kritik mot Jämställdhetsrådet. Så länge jämställdhetsarbetet bara drivs av kvinnor, kommer en stor grupp män att inte ta det arbetet på allvar.

Fru talman! Jag skall inte gengälda Hans Anderssons lilla ironiska sarkasm utan i stället med kraft understryka att han är välkommen i debatten. Jag lyssnar gärna på honom, trots att jag inte delar hans synpunkter och har mycket avvikande synpunkter. Men jag lyssnar gärna på alla synpunkter. Jag är inte ovillig att diskutera pigdebatten av principiella skäl. Men jag är inte benägen att gå in i den s.k. pigdebatten, därför att jag tycker att den är så ovärdig, framför allt för er som kallar er arbetets söner. Jag blir beklämd när jag hör hur man nedvärderar arbetsinsatser bara för att de utförs inom ett hem. När samma arbetsinsatser utförs på ett hotell, som städerska eller lokalvårdare som det heter i vissa kretsar, är det ett respektabelt yrke. Men när de görs i ett hem är det fråga om ett pigjobb. Jag skulle skämmas över att föra fram den typen av argument. Det är den debatten som jag vägarar att gå in i, Hans Hans Anderssons grundtema är, inte alldeles överraskande, kvinnokamp, kvinnomakt och liknande. Kvinnomakten och kvinnokampen har ju faktiskt gett resultat så att det visslar om det inom daghemsvärlden och i grundskolan. Där är det förvisso kvinnomakt som gäller. Det handlar om över 90 % kvinnor. Då är min fråga till Hans Andersson: Är detta ett problem? Hur ser Hans Andersson på den enorma kvinnodominans som råder inom kommunala daghem och grundskolan? Jag har förstått att man inom Vänstern är varm företrädare för s.k. kollektiv barnomsorg och att man gärna ser att alla barn omhändertas av det välvilliga samhället i stället för av kärleksfulla föräldrar. Om Hans Andersson anser att detta är ett problem, vad vill han då göra åt resultatet med kvinnomakt och kvinnokamp?

Fru talman! Jag noterar att Hans Andersson inte svarade på mina frågor. Det är kanske i och för sig svar nog. Jag upprepar mina frågor igen. Anser Hans Andersson att det är ett problem att de offentliga daghemmen och grundskolan är så totalt kvinnodominerade som är fallet? Hans Andersson svarar att det är för barnens bästa. Då kommer min nästa fråga: Vad är barnens bästa och hur har Hans Andersson tagit rätt på det? Hans Andersson sade att vi skall skapa nya attityder. Jag vill hemst gärna ha svar på frågan: Hur skapar man nya attityder av den kaliber som Hans Andersson gillar?

Fru talman! Berit Andnor höll verkligen ett förstamajtal. I hennes begreppsvärld finns ingenting av alla de missgrepp som har gjorts under decennier när det gäller ekonomiska realiteter. Det går inte att på så kort tid som tre år klara av att rätta till alla felaktigheter. Den nuvarande regeringen ärvde en ekonomi i nästan fritt fall. Berit Andnor har också en väldigt lättsinnig inställning till förslagen i jämställdhetspropositionen, speciellt när det gäller frågan om lönediskriminering. Berit Andnor talar hela tiden om arbetslösheten, som tyvärr är en effekt av många års misslyckanden. Men lönediskrimineringen måste vi komma åt vilken form av konjunktur som vi än har. Av de två tidigare talarna utgör Stefan Kihlberg, trots att han inte tycks förstå det, verkligen ett exempel på den manliga överordningen. Bockfoten sticker fram, när han så nedvärderande talar om t.ex. Jämställdhetsrådet, bara därför att där finns så få män. För 75 år sedan, i maj 1919, fattade riksdagen beslut om kvinnlig rösträtt. Inget nytt under solen, brukar man säga, och ett faktum är att ett kvinnoparti bildades 1927: Föreningen Kvinnolistan. Det var dels en rad frisinnade kvinnor, de flesta med anknytning till den s.k. Fogelstadgruppen, dels en rad kvinnor som företrädde kvinnliga fackliga organisationer. Bakgrunden till det då djärva försöket med kvinnolistan var den besvikelse som man på radikalt kvinnligt håll kände över att den efter så mycken strid uppnådda kvinnorösträtten inte hade medfört några större förändringar i riktning mot likaberättigande mellan könen. Bl.a. rasade kvinnorna mot ett krav från socialdemokratiskt håll om att man skulle förbjuda gift kvinna att inneha statstjänst. Här finns naturligtvis roten till synen på mans och kvinnolöner. Steget är naturligtvis långt från det Fattigsverige, där kvinnoreformerna än gång tog sin början, fram till dagens välfärdssamhälle. Men det finns ändå ett slags oföränderlighet i det förändrade. Könsrelationerna verkar fortfarande enligt gammalt mönster, dvs. med en kvinnlig underordning om än på en högre materiell nivå. Man kan se att arbetet för jämställdhet hela tiden har varit enkelriktat och begränsat till kvinnornas villkor. Det var deras frigörelse från familjen och deras uttåg till arbetsmarknaden som alla reformer handlade om. Männens liv skulle inte påverkas. Delvis var nog detta en medveten och kanske nödvändig strategi från den tidiga kvinnorörelsens sida. Kvinnornas chans att få gehör för förändringar berodde på deras försäkringar om att allt annat skulle förbli oförändrat. Den tanken är naturligtvis absurd. Man kan inte ändra livsvillkoren för den ena halvan av befolkningen utan att den andra halvan påverkas. Eller med andra ord: Om man gör lönearbetet tillgängligt för de traditionellt uteslutna, kvinnorna, utan att samtidigt göra familjeansvaret till en plikt för de traditionellt befriade, männen, blir följden dubbelarbete samt ständigt dåligt samvete och frustration för de yrkesverksamma kvinnorna. Så har det ju också blivit. Vi har fått s.k. sandwichkvinnor, som kläms från två håll: på den ena sidan hemmet och familjeansvaret och på den andra sidan arbetet. Hur ser det ut i dag? Man träffar ofta unga flickor som säger: Vi lever i ett jämställt samhälle, och det är er generation som inte kunde ta till vara era möjligheter. Om jämställdhet rådde i vårt land, skulle kvinnors och mäns fördelning vara tämligen jämn när det gäller sådana saker som yrken, arbetsvillkor och inkomst. Men de yrken som kvinnor är verksamma i skiljer sig från männens i hög grad. Arbetsmarknaden har en kvinnosida och en manssida. Vidare finns kvinnorna i ett betydligt mer begränsat spektrum av yrken än männen. Inflytandet över arbetets uppläggning och arbetstiderna är dessutom mindre och lönen lägre för kvinnor. Försörjartanken lever fortfarande kvar i värderingen av mäns roller, även om de flesta familjer inte klarar sig på en lön utan har två försörjare. Men som en omedveten värdering finns försörjartanken ändå kvar. Det är mannen som skall tjäna mer. Hans arbete skall vara mer värdefullt än kvinnans. Om jämställdhet rådde i vårt samhälle skulle kvinnors och mäns fördelning vara tämligen jämn när det gäller sådant som hushållssysslor och barnavård. Men den genomsnittliga tiden totalt sett för hemarbete är mer än tio timmar längre per vecka för kvinnor än för män. När det gäller hushållsarbete och barnomsorg är skillnaden särskilt markerad -- kvinnornas insats är mer än dubbelt så stor som männens. Frankenhaeuser framkommer att kvinnornas stresskurvor inte går ned när kvinnorna kommer hem från arbetet, utan de ligger kvar på en hög nivå. Motsvarande kurvor för männen sjunker däremot drastiskt. Dessa faktorer ligger naturligtvis bakom den ökande ohälsan bland kvinnor. Om jämställdhet rådde skulle kvinnors och mäns fördelning vara tämligen jämn beträffande ägande och representation i politiska och i andra församlingar. Men det har visat sig att kvinnorna inte på långa vägar når upp till männens kontroll över produktionsresurserna. När det gäller representationen i olika församlingar går det knappast att tala om en könsmässigt jämn fördelning vare sig i politiska eller i fackliga församlingar. I vårt samhälle har män makten, och de ingår därmed i den överordnade grupp vars normer blir samhällets normer för hur man bör vara och vad man bör göra för att bli betraktad som normal. Det blir allt fler kvinnor som är missnöjda med alltför stora orättvisor och med hur långsamt det går att få till stånd förändringar. Allt fler män vantrivs i mansvärldens tvångströjor. Detta att kvinnor och män är olika skulle inte behöva vara ett problem. Det skulle i stället kunna vara en källa till ett berikande samarbete. Kvinnors inre ''manliga'' aspekter behöver bejakas, liksom mäns inre ''kvinnliga'' aspekter. Den här processen mot jämställdhet tar tid. Det handlar till syvende och sist om att förändra människors attityder och värderingar. Alla har vi, även vi som sitter här, invanda värderingar som spelar spratt för oss. Till det positiva som hänt hör Det utskottsbetänkande som vi nu behandlar bygger på jämställdhetspropositionen Delad makt -- delat ansvar. I propositionen sägs det att jämställdhetsarbetet framöver i ökad utsträckning måste ta hänsyn till det ojämna maktförhållandet mellan könen och till kvinnors och mäns skilda villkor i samhället. Det innebär att kvinnors inflytande måste öka och att deras villkor, t.ex i arbetslivet, måste förbättras. Det innebär också att männen måste dela ansvaret för arbetet med hem och barn. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla väsentliga områden i livet. För att uppnå detta måste makt och inflytande, liksom ansvaret för arbetet med hem och barn, fördelas jämnt mellan könen. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter till ekonomiskt oberoende och lika villkor och förutsättningar i arbetslivet liksom lika tillgång och möjligheter till utbildning. Ett mål är också att uppnå frihet från sexualiserat våld. Den otålighet som finns -- i synnerhet bland kvinnor, men också bland män -- inför den långsamma takten i jämställdhetsarbetet måste tas på allvar av statsmakterna, av organisationer och enskilda och, inte minst, av enskilda män, skriver regeringen i sin proposition. I detta instämmer utskottet. JämO förstärks. I motsats till Stefan Kihlberg har jag stor tilltro till vår nya JämO. Jag tycker att hon redan nu har synliggjort väldigt mycket av skillnaden mellan hur män och kvinnor behandlas. Jag känner också stor tillfredsställelse över att hon har förklarat sig villig att driva lönediskrimineringsärendena. JämO får i fortsättningen rätt att övervaka att jämställdhetslagen följs på hela arbetsmarknaden, också i de fall där parterna på arbetsmarknaden träffar kollektivavtal om jämställdhet. Med dagens regler kan JämO inte utöva tillsyn när det gäller arbetsgivarnas skyldighet att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete på arbetsplatser där det finns sådana här kollektivavtal. Det har onekligen varit så att kollektivavtal har träffats som haft som enda syfte att undgå JämO. Bristen på jämställdhet samt de orättvisa kvinnolönerna har ofta byggt på ett motsatsförhållande mellan kvinnor och män. Där har manliga arbetsgivare och manliga arbetstagare haft gemensamma intressen. Det är väldigt glädjande att Socialdemokraterna äntligen har gått med på den här förändringen av jämställdhetslagen. Men, Hans Andersson, ni var inte med från början på den här båten. När Folkpartiet och Centern drev dessa frågor 1979 var faktiskt både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna emot inrättandet av JämO. Ni tyckte då att det var en byråkratisk apparat. Sent skall syndaren vakna, som det heter. I jämställdhetslagen införs det också en regel om att arbetsgivare med tio eller fler anställda årligen skall kartlägga löneskillnaderna mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Kartläggningen skall avse en jämförelse av lönerna för kvinnor och män i skilda typer av arbete och för olika kategorier av arbetstagare. Naturligtvis skall resultatet analyseras och diskuteras. Vad vi har gjort är att vi har tvekat inför införandet av en sådan lagregel. Det måste ju vara svårt, för att inte säga omöjligt, att med vite tvinga fram något som kunde förtjäna att benämnas analys. Kravet finns dock fortfarande. JämO får också rätt att i samma rättegång föra talan på annan grund än könsdiskriminering, t.ex talan enligt anställningsskyddslagen eller föräldraledighetslagen -- som nu ofta av arbetsgivare används i diskriminerande syfte. Arbetsmiljöfonden kommer att få i uppdrag att avsätta medel för forskning, utvecklingsarbete och kunskapsspridning i frågor som rör just löneskillnader mellan kvinnor och män, lönebildning och arbetsvärdering. Det finns ju en mängd olika typer av arbetsvärdering. Olika typer passar olika på olika arbetsplatser och inom olika områden. En annan sak som jag tycker är väldigt viktig och som ingen har tagit upp här är att det görs särskilda satsningar för att förbättra villkoren för kvinnor med funktionshinder och för att öka deras inflytande på olika områden i samhället. Vidare kommer man att föreslå en utredning om kvinnors makt, eller brist på makt, och om en näringslivsakademi för att stimulera till en ökning av andelen kvinnliga chefer. I jämställdhetspropositionen föreslås också förändringar i föräldraförsäkringen. Bl.a. gäller det införandet av en s.k. pappamånad.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

Fru talman! Nu börjar faktiskt effekterna av den ekonomiska politik som regeringen har fört att synas, Berit Andnor. Alla kurvor som så att säga skall peka uppåt pekar uppåt. Alla kurvor som skall peka nedåt pekar nedåt. Glädjande nog kan man dessutom se att utvecklingen på arbetsmarknaden just nu innebär att det skapas nya jobb. Den senaste veckan var det betydligt färre arbetslösa i landet än det var förra året vid samma tid. Det blir ungefär 5 000 nya jobb i veckan. Utvecklingen går verkligen åt rätt håll. Socialdemokraterna vill i stället förändra väldigt mycket av den valfrihet som den här regeringen har tagit fram. När Berit Andnor säger att det väl är bra med barnomsorgslag menar jag att det är nödvändigt med en barnomsorgslag som gör det möjligt för föräldrarna att känna en glädje i att kunna lämna sina barn till barnomsorgen när man också har en valfrihet och kan välja vilken barnomsorgsform man vill ha. Jag vill inte påstå att införandet av vårdnadsbidrag är någon större jämställdhetsreform, men det är egentligen väldigt likt en utbyggd föräldraförsäkring. Jag ser det mera som ett sätt för de mammor eller pappor som ändå vill stanna hemma att få ett ytterligare tillskott till sin ekonomi. Man kan säga över huvud taget att staten genom föräldraförsäkring också förstärker olikheterna inom arbetsmarknaden. Till stora delar är det ju mammor som stannar hemma. Det skapas också en annorlunda arbetsmarknad för många kvinnor genom ständiga vikariat. Vi kan inte bortse från att även när vi önskar väl kan det få avigsidor. Inte ens Berit Andnor vill väl ta bort föräldraförsäkringen.